Herr talman! Hans Alsén har frågat mig om jag kan dementera eller bekräfta uppgiften att regeringen fick del av och inte invände mot PLM:s planer på att uppföra Fosieanläggningen för produktion av aluminiumburkar. På sommaren 1979 inkom till regeringskansliet två ärenden med viss anknytning till den aktuella industrianläggningen. Till bostadsdepartementet inkom besvär över ett stadsplanebeslut. Besvären gällde frågan huruvida ett område söder om Malmö med värdefull jordbruksmark skulle få tas i anspråk som industrimark. Av ärendet framgick att viss del av området skulle utnyttjas för PLM:s fabrik och att schaktning redan hade påbörjats efter dispens från byggnadsnämnden. Ärendet avgjordes av regeringen den 21 december 1979. Det andra ärendet inkom till jordbruksdepartementet och var en framställning från PLM om statsbidrag till en försöksverksamhet med återvinningssystem för öloch läskburkar. Sedan remissyttrande inkommit från statens naturvårdsverk i slutet av november avslogs framställningen av regeringen i beslut den 20 december 1979. Beträffande vad som i övrigt har förekommit kan mitt svar enbart avse de regeringar som jag tillhört. Såvitt jag vet redovisades inte planerna på att bygga Fosiefabriken för den trepartiregering som avgick på hösten år 1978. Sedan den andra trepartiregeringen tillträtt på hösten år 1979 diskuterades den planerade tillverkningen av aluminiumburkar första gången i regeringen i anledning av den interpellation som Hans Alsén framställde i ärendet sent på hösten detta år. Anläggningen var då under uppförande samtidigt som prövning i koncessionsnämnden pågick.

Herr talman! Jag vill tacka för jordbruksministerns svar. Detsamma har ett innehåll som ger anledning till vissa kommentarer och kompletterande frågeställningar. Först vill jag emellertid notera att frågan om aluminiumburkens vara eller inte vara blivit föremål för en minst sagt livlig debatt sedan vi den 3 december 1979 bytte åsikter om burken här i kammaren — sällan har något vi behöver så litet diskuterats så mycket av så många. Vid vår debatt i december 1979 föreföll jordbruksministern en smula tagen på sängen av burkproblematiken. Mot den bakgrunden och i anslutning till min direkta fråga i den aktuella interpellationen tänkte jag få spörja jordbruksministern följande, trots att det kan vara litet kontroversiellt. Blev möjligen statsrådet informerad om PLM:s aluminiumburksplaner redan våren 1978? Den uppgiften fanns nämligen publicerad i tidningen Arbetet den 2 augusti 1980. Ett svar på denna fråga har sitt särskilda intresse med hänsyn till att jordbruksministern inte berört det som eventuellt förekommit av kontakter regeringen-PLM före vår förra interpellationsdebatt i december 1979. Det var egentligen det jag var ute efter i min interpellation. Jag beklagar verkligen att statsrådet inte funnit anledning att informera sig om vad som kan ha tilldragit sig i burkfrågan under folkpartiregeringens tid. Det har nämligen ett alldeles speciellt intresse med hänsyn till att PLM i sitt remissvar över utredningen Återvinning av dryckesförpackning hävdar att man haft kontakt med såväl jordbruksministern som högre tjänstemän inom jordbruksdepartement redan under hösten 1978. Vid dessa kontakter anser sig PLM ha fått klartecken för etablering av burkfabriken i Fosie. Och man finner det nu — som man uttrycker det — oacceptabelt, om en efterföljande regering skulle stoppa projektet. Jag har ingen anledning betvivla PLM:s uppgifter om kontakterna med den folkpartistiske jordbruksministern. Jag ser att vederbörande finns i kammaren. Jag kan därför tänka mig att vi av honom själv får synpunkter på detta. Men jag har som sagt ingen anledning att betvivla uppgifterna. Jag har dessutom förståelse för företagets synpunkter i dag när det gäller de problem som företaget upplever då, bokstavligt talat, marken gungar under fabriken. Däremot har jag — det vill jag gärna säga — ingen som helst förståelse för det ställningstagande som folkpartistatsrådet gjorde i burkfrågan. Det vittnar snarare om en total okänslighet för frågans stora miljöoch energimässiga betydelse. En ingående prövning av problemet på det sätt som sedermera skett genom den nuvarande regeringens försorg — visserligen efter interpellationsoch motionspropåer i riksdagen, men ändå — skulle ha besparat företaget och samhället mycket arbete, kostnader och besvär. Jag förmodar att statsrådet Dahlgren delar min uppfattning på den punkten. Men detta är något av spilld mjölk. Nu befinner vi oss i ett annorlunda och som jag ser det ytterst besvärligt läge. Burkfabriken står där, om jag har förstått det rätt, t.o.m. på värdefull jordbruksmark och drar sina kostnader. Personal är knuten till anläggningen, och marknaden kommer snart att bokstavligt talat översvämmas av de burkar som så många inte vill ha och som vi— och det är det ytterst allvarliga — inte har tillgängliga resurser att ta vara på eller att efter användandet insamla och återvinna. I ett inlägg i interpellationsdebatten den 3 december 1979 varnade jag för detta läge. Jag skall tillåta mig att citera ett stycke av resonemanget då, där jag sade bl.a. följande: ”Klart är ju nämligen att burkfabriken redan är under uppförande. Det är dessutom fråga om en mycket stor investering. Jag har sett siffror på mellan 100 och 200 milj.kr. Vad den exakta siffran är vet jaginte, men den är i varje fall mycket hög. Jag skulle vilja se den som — om försöksverksamheten inte faller väl ut — kan stoppa tillverkningen av aluminiumburken. Följden blir i så fall inte bara en avskräckande stor kapitalförstöring. Förväntad sysselsättning äventyras också, och berörda företag, kommuner och anställda kommer helt naturligt att reagera.” Det är precis vad som nu har hänt och händer. Den s.k. försöksverksamheten med burkinsamling i Varberg har blivit något av ett misslyckande. Ett stort antal intressenter ställer sig avvisande till aluminiumburken. Det kan vi se i de remissvar som strömmar in med anledning av den Graböska utredningen. Likväl är den här fabriken ett faktum, sedan PLM med raketfart drivit fram fabrikens uppförande och tydligen gjort det i den goda tron att borgerliga regeringar oavsett sammansättning välsignar burken.

Den Graböska utredningen skall förhoppningsvis föranleda en proposition under vårriksdagen. Jag skall inte försöka få jordbruksministern att avslöja innehållet i densamma. Men det svar jag får på min nyss ställda fråga bör kunna ge viss vägledning. Jag väntar därför med spänning på vad statsrådet har att säga. För egen del vill jag upprepa det jag tidigare sagt om att burkförpackningen helst av allt borde försvinna ur marknaden så fort som möjligt. Returglaset är det som bäst tillgodoser miljö-, energioch konsumentbehoven. Jag gläder mig åt att PLM-chefen nu utlovat en rejäl satsning på att utveckla glasflaskan — det har jag faktiskt papper på. Det behövs verkligen att man gör emballaget attraktivt såväl för berörd personal i handeln som för konsumenterna. Det är värdefullt att PLM-chefen, som inte tycks vara någon större jämlikhetsvän i övrigt — det kunde vi höra i riksradion i morse — ändå vill medverka till att åtminstone göra glasemballaget litet mera jämlikt med burkkollegan. Jag kan inte avstå från att till sist — mot bakgrund av konsumenternas pressade ekonomiska situation — nämna några priser vad gäller drycker i burk resp. returglasflaska. Priset avser öl i klass II, men jämförelsen kan självfallet också gälla läskedrycker och andra drycker. Det framgår att när man tappar öl av klass II i en burk på 45 cl, som är den vanliga burkstorleken, så betingar ölet ett literpris på 8:78 kr. Om man tappar ölet i en returglasflaska på 33 cl får man ett pris per liter på 7:67 kr. Det är alltså fråga om betydligt över 1 kr. i prisskillnad, vilket är värt att beakta. I och med detta, vill jag säga, är det inte bara fråga om miljöoch energisynpunkter, utan det är också från konsumentsynpunkt önskvärt med ett attraktivt returglas. Jag hoppas verkligen att jordbruksministern tar vederbörligt intryck också av detta förhållande. Jag har förstått att han känner en klar och medveten motvilja mot de problem som burken medför vad gäller risk för miljön och energiåtgång. Men till bilden hör också konsumentkostnaderna.

Herr talman! Hans Alsén konstaterar i sin interpellation att debatten om aluminiumburkens vara eller inte vara på den svenska marknaden går vidare. Den debatten kommer naturligtvis att fortsätta tills den här församlingen samlar mod och styrka för beslut om nödvändiga åtgärder. Och vad jag kan se är de nödvändiga åtgärderna endera ett förbud eller en pant som sätts så högt att ingen människa ens kommer på tanken att köpa burken. Nu finns det motioner till årets riksmöte om ett förbud mot aluminiumburken, dels en partimotion av vpk, dels en motion av en socialdemokratisk ledamot. Av den anledningen tänker jag inte göra någon större djupdykning i ämnet, eftersom det blir tillfälle att återkomma. Då får också Hans Alsén en ny chans att rösta för ett förbud — den chansen missade han vid det förra riksmötet. Detta finner jag litet märkligt, eftersom jag är helt övertygad om vilka åsikter herr Alsén har när det gäller aluminiumburken. Men låt mig ändå påpeka att de farhågor som har funnits när det gäller återvinning av burken har besannats. Det har varit ett försöksprojekt med uppsamling av aluminiumburkar i Varberg. Trots den stora ekonomiska satsning som skett från företagens sida visar insamlingsresultatet att inte ens en tredjedel av burkarna har uppsamlats. Jordbruksministern har uttalat att en nödvändig återvinning bör ligga på 70-80 0 samt att regeringen kommer att noga följa utvecklingen på detta område. Jag förutsätter att dessa uttalanden fortfarande gäller. Om så inte är fallet — kan då jordbruksministern ge besked om vilka förändringar som har skett? Som jag redan nämnt finner jag ingen anledning att i dag ta upp någon större diskussion om aluminiumburken, eftersom vi under våren kommer att få en behandling av motioner som kräver åtgärder på detta område. Det är bara att konstatera att denna produktion har startats i strid med beslut som fattats av riksdagen. Om man vill leta efter syndabockar i den här frågan, så inte mig emot, men nu måste det viktiga väl ändå vara att erforderliga åtgärder vidtas. Vi får väl hjälpas åt, Hans Alsén, när motionerna kommer på riksdagens bord, så att åtgärder kommer att vidtas.

Herr talman! På Hans Alséns första direkta fråga — om jag var informerad om detta våren 1978 — blir mitt svar nej. Däremot har det sagts att jag skulle ha fått viss information hösten 1978, mera exakt i den vecka då regeringen avgick. Det skulle ha skett vid en sammankomst i Västervik, där naturvårdsverkets generaldirektör och jag deltog för att se på ett försök som PLM gjorde i sin pappersfabrik. Jag kan varken bekräfta eller dementera detta utan bara säga att jag har inget som helst minne av någon information som gällde PLM. Jag minns att man vid informationen diskuterade det s.k. Västerviksförsöket, ett försök med återvinning genom det s.k. Sellbergsbolaget. När det gäller Hans Alséns andra fråga vill jag säga att den nuvarande regeringen, enligt min mening, kan och skall lägga fram förslag som den anser vara riktiga, oavsett tidigare beslut. I departementet sammanställer vi just nu remissyttrandena, och det är min avsikt att lägga fram ett förslag. Det är självklart att man när det gäller ett sådant förslag inte kan undgå att uppleva verkligheten, dvs. att fabriken nu är byggd och att något hundratal människor sysselsätts där. Jag hoppas ändå att jag skall kunna lägga fram ett förslag som gör att vi får en lycklig lösning på problemet. I övrigt delar jag Hans Alséns allmänna synpunkter på billiga och bra förpackningar, både från konsument-, energioch miljösynpunkt.
Herr talman! Jag tycker att det är värdefullt att få jordbruksministerns egna ord på att vad som skymtat i massmedier om information redan 1978 icke äger sin giltighet. Detta kan vara av intresse i sammanhanget, inte därför att jag — och det säger jag också till John Andersson — primärt försöker finna syndabocker. Här har, som jag nämnde, ett företag onekligen gått in med ett betydande kapital. Det har anställts hundratals människor, ,och kommunen har ställt upp för att få en lösning, som enligt vederbörandes mening innebär en önskvärd ökning av sysselsättningen. Det här kan man inte tänka bort i sammanhanget. Jordbruksministern betonade ju också i sitt svar på min andra fråga att vi nu har en besvärligare ekvation än vad vi skulle ha haft, om inte fabriken hade funnits, om inte de många människorna hade varit på plats. Det är uppenbart att det förhåller sig på det sättet. Jag menar att det är det som gör vad PLM-chefen upplevde som ett löfte av det dåvarande folkpartistatsrådet så allvarligt. Det vore värdefullt, om jag kunde provocera Eric Enlund till att säga någonting på denna punkt. Det kan inte vara lätt att vara företagare i ett samhälle, där man vid en tidpunkt upplever sig ha en regering som välvilligt ställer upp på ett projekt för att året efteråt möta en regering och en riksdag som visar stor betänklighet när det gäller projektet. Då är det inte lätt att bedriva verksamhet av vare sig det ena eller det andra slaget. Det är detta som jag har velat peka på i det här sammanhanget.

Jag vill tacka jordbruksministern för ett svar som jag upplever som realistiskt men som väl också syftar till att skapa — om jag får uttrycka det så — en bättre framtid på detta område, även om det perspektivet kanske måste bli litet längre än vad som är önskvärt.
Herr talman! Först skulle jag vilja säga att jag inte tror att det råder några meningskiljaktigheter mellan Hans Alsén och mig vad avser aluminiumburkens vara eller inte vara. Vad jag skulle vilja peka på är att redan vid förra riksmötet, då den här frågan var uppe till behandling i kammaren, fanns det — och det finns fortfarande — möjligheter att lägga om till nyproduktion vid fabriken. Det behöver inte vara fråga om att vare sig spränga eller lägga ned fabriken. Man kan ju lägga om produktionen till annan tillverkning.

Dessa töms av den som ansvarar för hämtningen i hushållen alternativt omhändertas av annan person eller organisation som levererar direkt till skrothandeln.” Jag frågade då: Vilka är de som ställer ut dessa särskilda stationära och mobila burkuppsamlingsbehållare? Och vilken är den andra person som skall omhänderta burkarna och vad är det för organisation eller organisationer som skall leverera direkt till skrothandeln? Det var ingen som kunde svara på de frågorna. Sådana direkta fabler som levereras från ett företag om hur man skall lösa frågan om återuppsamling av burkarna tar utskottet på allvar. Alla tecken tyder ju på att man inte klarar frågan om återvinning till den grad som erfordras. Jag ser två utvägar, nämligen ett direkt förbud eller en pant som är satt så högt att ingen ens kommer på tanken att köpa burken.

Herr talman! Hans Alsén behöver ingalunda provocera mig till att delta i den här diskussionen. Jag finner det tvärtom mycket naturligt att jag deltar och ger en redogörelse för vad som förekom under folkpartiregeringens tid och därmed fyller ut den lucka som Anders Dahlgren, fullt naturligt, har måst lämna i sin redogörelse. Den 29 november 1978 sammanträffade jag med företrädare för PLM, med verkställande direktören i spetsen. Jag fick då en allmän redogörelse för företagets verksamhet. Huvuddelen av tiden ägnades åt frågan om avfallshantering, men även projektet med burktillverkning nämndes. Information av detta slag är mycket vanlig. Jag finner det för min del naturligt — och jag antar att min företrädare och min efterträdare som jordbruksminister har tillämpat samma ordning — att gärna ta del av den information som man kan få, särskilt när det gäller så viktiga frågor som hur vi skall hantera avfall i vårt land. Men här förelåg inte något regeringsärende, och följaktligen fanns det heller inte anledning att diskutera frågan inom regeringen. Det är alltså fel att säga att folkpartiregeringen tagit någon som helst ställning till frågan om det lämpliga eller olämpliga i aluminiumburkstillverkningen, helt enkelt av den anledningen att denna fråga under min tid som jordbruksminister inte förekom som regeringsärende. Eftersom Hans Alsén nu -— till dels, i vart fall — tycks ha grundat sin interpellation på tidningsuppgifter, vill jag också meddela att jag har lämnat den här redogörelsen på direkta frågor från journalister som har ringt mig; några av dem har ringt med anledning av Hans Alséns interpellation. Jag har inte hemlighållit någonting utan redovisat precis vad jag har sagt här om vad som egentligen har hänt. Men jag har också kunnat notera att journalisterna i en del fall har funnit mina svar så naturliga och så föga sensationella att de inte ens har fört dem vidare i massmedia. Efter direkt kontakt med jordbruksdepartementet inlämnade PLM — och detta har nämnts av jordbruksministern — trots negativa upplysningar på tjänstemannaplanet en ansökan om statsbidrag till den försöksverksamhet med insamling av plåtburkar som företaget ämnade starta i Varbergs kommun. Denna ansökan kom alltså in före regeringsskiftet hösten 1979, men den behandlades efter folkpartiregeringens avgång. Ansökan avslogs, som har nämnts här, av den nuvarande trepartiregeringen den 20 december 1979. Anders Dahlgren nämnde f.ö. detta försöksprojekt redan i sitt interpellationssvar till Hans Alsén i början av december samma år. Jag instämmer alltså här i den redogörelse som jordbruksministern har lämnat. Den 21 december 1979, behandlade regeringen ett besvärsärende som inkommit till bostadsdepartementet på sommaren 1979 och som rörde en stadsplan söder om Fosieby i Malmö. Besvären gällde frågan, om värdefull jordbruksmark skulle få tas i anspråk för industribebyggelse, bl.a. för PLM:s burkfabrik. Det framgick uppenbart av ärendet att det gällde burkfabriken. Regeringen fastställde stadsplanen med undantag för en mindre detalj som inte berörde burkfabriksanläggningen. Det ärendet behandlades av bostadsdepartementet, men jag är övertygad om att det då skedde — liksom alltid när det är fråga om användning av jordbruksmark — ett samråd mellan bostadsdepartementet, i detta fall statsrådet Danell, och jordbruksdepartementet. Såvitt jag kan förstå fanns det inte heller vid det tillfället någon anledning eller någon möjlighet att ta upp frågan om det lämpliga eller olämpliga i aluminiumburkstillverkningen. Herr talman! Vad jag här nu har återgivit ligger väl i linje med den redogörelse och det besked som jordbruksminister Dahlgren har givit Hans Alsén både i interpellationsdebatten den 3 december 1979 och i de svar som han har lämnat här i dag.

Herr talman! Jag vill tacka Eric Enlund för att han gav den här informationen. Om han var oprovocerad eller inte lämnar jag därhän, men svaret bekräftar alltså vad PLM har hävdat i sitt remissyttrande i anledning av den Graböska utredningen, nämligen att en sådan informationssammankomst — vi kan kalla den så — förekom, närmare bestämt tydligen den 29 november, och att det då i första hand var avfallsfrågorna men också burkproduktionen som var föremål för information och diskussion. Eric Enlund säger att det då inte blev något regeringsärende. Nej, det förstår jag mycket väl att det inte blev i formell mening. Men jag har väldigt svårt att förstå varför inte en jordbruksminister eller någon annan medlem av regeringen, han må vara ansvarig för vilket departement som helst, har möjlighet att ta initiativ för att åstadkomma t.ex. en utredning av det slag som den nu sittande jordbruksministern har gjort. Det hade mycket väl varit möjligt. Nu fick frågan rulla vidare, och företaget handlade i god tro — jag har ingen anledning att betvivla det. Det kände sig alltså ha stöd av företrädare för den regering som man hade presenterat sitt projekt för. Det är ju det som är problemet — och det var det jag pekade på — att det är ytterst beklagligt att den dåvarande jordbruksministern inte tyckte att den här frågan hade den karaktären att initiativ behövde tas. Om så skett hade mycket av de besvär — kostnader och mycket annat — som vi nu kan konstatera i detta sammanhang ha kunnat undvikas. John Andersson och jag är säkerligen överens i våra grundvärderingar i detta sammanhang. Att jag inte tycker att man kan gå på ett förbud sammanhänger med vad jag här har sagt. Här har företaget byggt sin fabrik, anställt personal, osv. Det går inte att ställa om produktionen i en hast. Det är en omställningsprocess som kräver några år, men den är mycket väl möjlig att genomföra. Jag hoppas också att det skall bli av. Jag menar att ett förbud i det här sammanhanget inte var möjligt. Däremot hade det varit möjligt i ett läge som skulle ha kunnat uppstå därest Eric Enlund hade tagit initiativ. Men det skedde ju inte. Formellt — jag upprepar det, så att Eric Enlund inte tror att jag misstar mig på den punkten — är jag medveten om att det inte var ett regeringsärende. Jag förmodar — men det är möjligt att jag har fel på den punkten — att det kan finnas så mycket handlingskraft i den sittande regeringen att man tar ett sådant här initiativ.

Herr talman! Jag känner mycket väl till de påståenden som gjorts av PLM, nämligen att det skulle ha getts en klarsignal från folkpartiregeringen. Redan av mitt första inlägg torde det klart ha framgått, Hans Alsén, att det är en felaktig uppgift. Nu har jag full förståelse för om Hans Alsén skulle anse att den handläggningsordning som vi har att tillämpa när det gäller industrietableringar av det här slaget inte är tillfredsställande ur den synpunkten att statsmakterna inte i tillräckligt tidigt skede har möjlighet att bedöma miljö-, energieller sysselsättningspolitiska effekter. Det har jag full förståelse för, och den saken kan diskuteras. Men om man nu tvivlar på att denna ordning är den allra bästa — och det kan man naturligtvis sätta i fråga — bör strävan vara att få till stånd en ordning som ger bättre möjligheter att bevaka miljöintressen och andra viktiga frågor i ett tillräckligt tidigt skede. Men att regeringen skulle frångå gällande handläggningsordning — och det är väl det som antyds i Hans Alséns anmärkning mot mig och folkpartiregeringen — och ingripa i ett ärende exempelvis under pågående handläggning inom koncessionsnämnden kan väl ändå inte vara Hans Alséns mening.

Herr talman! Hans Alsén säger att det tar några år att lägga om produktionen. Ja, men då måste ju den logiska följden bli att det är ännu mer bråttom att komma till beslut i den här frågan. Så till frågan om startandet av den här fabriken. Om jag inte är fel underrättad uttalade riksdagen år 1975 att innan en vara börjar produceras så bör det klarläggas hur den skall tas om hand när den har använts och blivit till avfall. Om PLM hade följt detta riksdagsbeslut, borde PLM ha gått till naturvårdsverket innan företaget beslöt att bygga sin fabrik. Men i själva verket fick naturvårdsverkets tjänstemän långt i efterhand läsa om fabriken i tidningarna. Först då bad naturvårdsverket PLM om information. Valfrid Paulsson säger i en tidningsintervju att också miljökostnadsutredningen lovat näringslivet att representanter för förpackningstillverkare fortlöpande skulle samråda med naturvårdsverket och konsumentverket. Han säger att han uppfattade detta som ett mycket konkret löfte från näringslivets sida. I sammanhanget kan nämnas att i utredningen fanns företrädare för båda de aktuella företagen. Det är ju alldeles uppenbart att man här har brutit mot beslut som fattats och uttalanden som gjorts av Sveriges riksdag.
Herr talman! Får jag säga till Eric Enlund att jag har den uppfattningen att handläggningsordningen i sådana här ärenden inte är den bästa och att en ändring bör komma till stånd. Det belystes också i den debatt som den nuvarande jordbruksministern och jag hade i december 1979 och där de här frågorna berördes. Jag har en förhoppning om att bl.a. den Graböska utredningen och över huvud taget undersökningen av problematiken kring den här aluminiumburken kan föranleda initiativ, så att vi får en ändring. Det är i varje fall min förhoppning. Jag har aldrig menat att den dåvarande jordbruksministern skulle ha ingripit i koncessionsnämndens behandling av frågan. Men jag menar — och har jag fel på den punkten är jag tacksam om Eric Enlund korrigerar mig-— att det hade varit möjligt för den dåvarande jordbruksministern att ta ett utredningsinitiativ i frågan, på samma sätt som den nu sittande jordbruksministern gjorde. Jag har väldigt svårt att förstå att regeringen skulle ha varit förhindrad att göra detta. Det hade väl varit möjligt. Sedan, John Andersson, kan man inte handskas — som jag ser det — hur som helst med kapital och i synnerhet inte med arbete, med anställda i en fabrik nere i Fosie och säga att det är ett faktum. Det går inte att bara klippa till med ett förbud, med de konsekvenser det får i olika avseenden. Den utredning som kom till stånd bl.a. med anledning av en motion som jag medverkade till anser jag vara nödvändig för att få frågan belyst, så att det fattas ett beslut som är så riktigt grundat som möjligt och som fångar in dagsproblematiken i skilda avseenden men framför allt gör det möjligt för riksdagen att fatta beslut som långsiktigt löser problemen på området.
Herr talman! Hans Alsén och jag är uppenbarligen överens att om vi vill komma till rätta med dessa problem i framtiden kan det bli nödvändigt att man ser över formerna för handläggningen av ärendena. Men lika uppenbart tror jag det bör vara att så länge nuvarande ordning gäller, måste den följas. Och det innebär ju, Hans Alsén, att industrietableringar av det här slaget i förstone skall bevakas av de myndigheter som har den uppgiften, bl.a. koncessionsnämnden och naturvårdsverket. Att det sedan i många fall så småningom blir regeringsärenden känner vi också till. Nu tycker jag kanske att det väsentliga är — och där tror jag att det råder stor enighet mellan Anders Dahlgren, Hans Alsén och mig— att man kommer till rätta med de miljöproblem som kan uppstå genom den här tillverkningen. Vi är säkerligen överens om att man måste försöka bevaka den frågan. Jag tolkar också jordbruksministerns svar så, att han kommer att göra detta. Slutligen tycker jag inte att det skall vara nödvändigt för mig, Hans Alsén, att här bedyra den tidigare folkpartiregeringens och folkpartiets intresse för miljöfrågor, för om det är något som folkpartiet drivit under de senaste åren, så är det miljöfrågorna även vad gäller de problem som vi har med avfallshanteringen.
Herr talman! Först och främst vill jag säga att det som Hans Alsén nu förespråkat är ju ett bra tips till dem som vill följa efter när det gäller det tillvägagångssätt som de här företagen har tillämpat. Jag tror att det är en väldigt farlig väg att tillåta att det startas en verksamhet i strid mot riksdagsbeslut och träffade överenskommelser och sedan säga: Nu är det ett faktum, för nu har vi fabriken, nu har vi folk anställt. Jag tror att man måste tvinga fram en annan produktion i det sammanhanget. Man får inte acceptera att företag använder ett sådant här knep för att genomdriva sina planer. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om han kan acceptera ett tillvägagångssätt innebärande att man startar en verksamhet som inte är tillfredsställande och sedan bara hänvisar till att det skulle få så omfattande konsekvenser att avbryta denna verksamhet att det är omöjligt. Jag vill hänvisa till att den expertgrupp som var ansluten till miljökostnadsutredningen lovade att samråd skulle ske med naturvårdsverket, konsumentverket m.fl. I den expertgruppen ingick ledande direktörer både från PLM och Pripps. De kände till vilka bestämmelser som gällde och vilka löften som givits. Eric Enlund kanske kan svara på frågan vilka personer och organisationer det är som skall sköta återvinningen och även på frågan vilka det är som ställer upp för att åta sig uppsamling m.m. Det här problemet har ju varit uppe till behandling i utskottet utan att någon haft någon erinran mot den skrivelse där PLM redogör för hur man skall lösa problemet med återvinningen.
Herr talman! Helt kort! John Andersson och jag har nog en smula delade meningar om hur PLM uppträtt i det här fallet. Eric Enlund har ju givit sin belysning av frågan, och där sammanfaller hans uppfattning och min. Det är ett svar på John Anderssons resonemang. Formellt sett har PLM uppfyllt de krav eller rättare sagt den brist på krav som finns på det här området. Det är en realitet i sammanhanget. Sedan kan man beklaga att de regeringskontakter och myndighetskontakter som PLM hade inte föranledde vederbörande i regeringen eller hos myndigheterna att vidta åtgärder som hade klargjort för PLM att det fanns sådana problem på området att hela etableringsfrågan med alla de led som är aktuella borde ha blivit föremål för en vidare översyn. Det är ju inte bara produktionen det gäller, utan det är framför allt i det led där produkten skall tas till vara som de stora problemen ligger. Det borde, som jag ser det, ha kunnat klargöras för PLM. Så skedde inte, och nu befinner vi oss i ett helt annat läge. Det kan man inte, John Andersson, rimligen bortse ifrån — jag upprepar det. Man kan beklaga att det är så men inte bortse ifrån, att här är ett stort antal människor sysselsatta. Produktionen måste avvecklas och ersättas under anständiga former. Det är rimligt. Vi beklagar båda två att det här läget har uppstått. Men nu är det som det är, och vi måste hantera situationen med förstånd gentemot alla berörda parter.
Herr talman! Även jag vet att fabriken ligger där den ligger, men jag vet också att det är möjligt att lägga om produktionen. Det finns kanske inte något direkt förslag, men det har gjorts undersökningar som visar att det är möjligt att lägga om produktionen till framställning av stålburkar. Då skulle man få en bättre återsamling än vad man kommer att lyckas med beträffande aluminiumburken. Jag nöjer mig med detta. Jag får anledning att återkomma i samband med behandlingen av riksdagsmotionerna.

Herr talman! Annika Öhrström har ställt följande två frågor till budgetministern. 1. Vilka nationalekonomiska analyser ligger till grund för sådana beslut där regeringen omprövar tidigare beslutade och genom länsplaneringen motiverade omlokaliseringar i Stockholms län? 2. På vilket sätt bifogas länsstyrelsens regionalekonomiska bedömningar till handlingarna och beslutsunderlaget i dessa ärenden? Interpellationen har lämnats över till mig för besvarande. De principer som gäller för lokalisering av statlig verksamhet i Stockholms län grundar sig på riksdagens uttalanden i anledning av 1978 79:112, AU 1978 79:435). Här konstateras att någon omlokalisering av statlig förvaltning av det slag som tidigare genomförts inte är aktuell men att möjligheterna att omlokalisera ny eller expanderande statlig förvaltning bör prövas målmedvetet och kontinuerligt. Statsmakterna har även uttalat att staten som en stor arbetsgivare i Stockholmsområdet har ett ansvar för en förbättrad inomregional balans i området. De principiella riktlinjer för arbetet med lokalisering av statlig verksamhet som statsmakterna uttalat sig för gäller fortfarande. När det gäller t.ex. de planerade energimyndigheterna, som föreslås inrättas från den 1 juli 1982, har regeringen i energipropositionen anmält att den organisationskommitté som skall tillkallas för att lägga fram förslag till detaljutformning av den nya organisationen också skall undersöka den nya myndighetens kontaktbehov och lägga fram förslag om dess lokalisering. Ett likartat förfarande tillämpades då statens arbetsmarknadsnämnd skulle inrättas. Regeringen har därefter beslutat att arbetsmarknadsnämnden skall lokaliseras till Haninge kommun. 159 När det gäller befintliga myndigheter i Stockholmsområdet har det varit naturligt att pröva lokaliseringen då behov av nya lokaler för verksamheten har uppkommit. Som allmän utgångspunkt har därvid gällt att anskaffningen av nya lokaler bör ske med beaktande av de inomregionala balansproblemen. Detta innebär att anskaffning av nya permanenta lokaler för statlig verksamhet bör koncentreras till de delar av Storstockholmsområdet som har en större brist på arbetsplatser. Anskaffning av lokaler för en myndighet i de centrala delarna av Stockholm kan — bl.a. med hänsyn till kostnadsläget — endast motiveras om en sådan lokalisering är nödvändig för att myndigheten på ett rimligt sätt skall kunna fullgöra sina uppgifter. Dessa riktlinjer gäller självfallet fortfarande och har sin grund i allmänna regionalpolitiska överväganden och behovet av att genom inomregional decentralisering minska kostnaderna för statlig verksamhet. Den förändring som inträffat under senare tid är att behovet av att anskaffa nya lokaler har avtagit som en konsekvens av genomförda och beslutade åtstramningar. Uppbromsningen av expansionen och de skärpta kraven på besparingar har lett till att tidigare bedömningar av den takt och omfattning i vilken nya lokaler för statlig verksamhet bör anskaffas nu kritiskt måste omprövas. Detta har lett till att regeringen har omprövat sitt tidigare beslut att lokalisera utbildningsradion till Tyresö. Regeringens överväganden i denna fråga redovisades i höstens besparingsproposition och lämnades utan erinringar av riksdagen. I interpellationen framställs saken som om det fattats fler ändringsbeslut än beslutet beträffande utbildningsradion. Så är inte fallet. Jag antar emellertid att Annika Öhrström fått sin uppfattning från diskussionerna kring FOA:s lokalisering till Botkyrka kommun, där projekteringen av den nya byggnaden avbrutits i avvaktan på det slutliga ställningstagandet till FOA:s framtida arbetsuppgifter och organisation. Som framgår av proposition 1980 79. Ändå kvarstår de obalanser inom Stockholms län som Annika Öhrström pekar på. Det är således angeläget att arbetet för inomregional decentralisering drivs vidare inte bara inom Stockholms län utan även inom andra län med dominerande residenskommuner. De regionalpolitiska bedömningar som länsstyrelserna gör i sina länsprogram och länsrapporter utgör underlag för bl.a. regeringens regionalpolitiska överväganden. När det gäller regionalekonomiska bedömningar innehåller dock länsprogrammen ytterst sällan detaljerade beräkningar för varje enskilt fall som förs fram. I länsprogrammet för Stockholms län finns t.ex. inte något sådant material. Enligt uppgift håller länsstyrelsen emellertid på att ta fram en sådan analys som kommer att överlämnas till regeringen under våren. Det är självfallet angeläget att lokaliseringsbeslut grundas på regionalekonomiska analyser. Det är också ett starkt önskemål att regionalpolitiska överväganden integreras i det löpande arbetet med större organisationsförändringar av statlig verksamhet. Brister i dessa avseenden har enligt min mening förekommit och kan kritiseras. Samtidigt vill jag framhålla de betydande svårigheter som kan föreligga i fråga om möjligheterna att i dessa sammanhang genomföra regionalekonomiska beräkningar och analyser. Som exempel på detta kan jag nämna den undersökning som utförts genom budgetdepartementets försorg beträffande de samhällsekonomiska effekterna av de tidigare omlokaliseringarna av myndigheter från Stockholms län till Karlstad, Linköping och Norrköping. Undersökningen har visat att den samhällsekonomiska effekten av omlokaliseringen varit mycket god. Sammanfattningsvis, herr talman, är svaret på Annika Öhrströms första fråga att de bedömningar av besparingseffekterna som redovisats i propositionen om besparingar i statsverksamheten m.m. ligger till grund för beslutet beträffande utbildningsradion. När det gäller den andra frågan måste jag konstatera att det nuvarande länsplaneringssystemet inte regelmässigt innehåller bedömningar av det slag Annika Öhrström frågar efter. Regeringen har emellertid uppmärksammat detta och vidtagit eller avser att vidta åtgärder för att få fram sådant underlag.

Herr talman! Jag ber att få tacka Olof Johansson för svaret på min interpellation om länsplaneringen i Stockholms län. Av svaret framgår bl.a. att regeringens principiella ställningstaganden beträffande inomregional decentralisering i Stockholms län ligger fast. Statsrådet betonar också angelägenheten av att arbetet för decentralisering inom regionen drivs vidare, men inte bara inom Stockholms län utan även inom andra län med dominerande residenskommuner. Jag har i min interpellation uppehållit mig vid obalansen i Stockholms län mot bakgrund av min kännedom om hur människors vardag här i hög grad har kommit att präglas av just bostadsorten. Sålunda har det i andra sammanhang bekanta begreppet ”fattiga södern” kommit att appliceras på kommunerna söder om Stockholm. De ekonomiska realiteter som här åsyftas har i sin tur kommit att återverka på arten och graden av samhällelig service i form av barnomsorg och skolväsende, för att nämna några exempel. Bristen på arbetsplatser inom rimligt reseavstånd för människorna i dessa kommuner är ytterligare en bekymmersam realitet, vilket föranlett mig att interpellera i denna fråga. Inom vårt län är mer än 95 96 av de statliga arbetsplatserna lokaliserade inom storstadskärnan, dvs. i Stockholm, Solna och Sundbyberg, samtidigt som merparten av de övriga kommunerna i länet har stor brist på arbetstillfällen, särskilt för kvinnorna. Genom koncentrationen av arbetsplatser till de centrala delarna av Storstockholm har många människor fått både långa och tröttande arbetsresor, ofta på flera timmar dagligen. Det säger sig självt att detta förhållande skapar negativa återverkningar på familjelivet och på möjligheterna till gemenskap med släkt och vänner. Trafikapparaten får också vidkännas betydande påfrestningar med allt vad det innebär i form av problem med ojämn belastning på kollektivtrafiken. I Länsprogram 1980 har länsstyrelsen dragit upp riktlinjer för en inomregional politik som innebär att många arbetsplatser skall kunna flyttas ut från storstadskärnan och i stället läggas i närheten av människors bostadsområden. Regeringens inriktning och stora intresse för decentraliseringspolitiken har särskilt accentuerats genom att regeringen för drygt ett år sedan tillsatte en särskild decentraliseringsdelegation inom regeringskansliet med statsrådet Olof Johansson som ordförande. Till delegationen är också knuten en parlamentarisk referensgrupp med sex riksdagsledamöter. Länsstyrelsen, som har ett nära samarbete med delegationen och regeringen, har tilldelats 600 000 kr. för budgetåret 1980/81 från anslaget Åtgärder m.m. i anslutning till länsplanering. Härigenom har länsstyrelsen fått möjlighet att finansiera fortsatt arbete med inomregional decentralisering av statliga arbetsplatser. Jag kan med tillfredsställelse konstatera — med ledning av det svar jag i dag fått — att regeringen har för avsikt att vidta åtgärder för att genomföra mera ingående samhällsekonomiska analyser i samband med utlokaliseringen av statliga arbetsplatser. Sådana bedömningar kommer också i högre utsträckning att kunna präglas av sociala aspekter på en långsiktigt syftande samhällsplanering genom grundlig analys och vägning av de olika delkomponenter som utgör grundförutsättningarna för människors sociala välfärd. När det gäller FOA och dess framtida lokalisering har jag nu fått besked om att projekteringen av den nya byggnaden avbrutits i avvaktan på det slutliga ställningstagandet till FOA:s framtida arbetsuppgifter och organisation. Någon ändring av tidigare beslut om FOA:s lokalisering är således inte aktuell — vilket däremot gjorts gällande i massmedia. Jag vill gärna passa på tillfället att också säga att sysselsättningen inte får inriktas så att vi bara producerar kanonkulor och robotar för att människor skall ha jobb. Det vore i stället önskvärt om en omstrukturering av FOA:s verksamhet samtidigt innebure att de unika tvärvetenskapliga forskningsresurser som FOA förfogar över kunde breddas till att i vidare mening också omfatta fredlig uppdragsforskning för t.ex. industrin eller tas i anspråk i samhällsvetenskapens tjänst. Inledningsvis kunde jag konstatera att Olof Johansson betonat vikten av en fortsatt inomregional decentralisering. Låt mig nu också avslutningsvis nämna några andra åtgärder som vidtagits från centerpartiets sida för att komma till rätta med obalansen i länet. I enlighet med lagen om skatteutjämning har Stockholms läns landsting genom landstingsrådet Knut Nilsson på ett föredömligt sätt arbetat för att skapa rättvisa i regionen. På Fälldinregeringens initiativ har extra skatteutjämningsbidrag utgivits till de kommuner som under många år fått leva med svåra ekonomiska och sociala problem. Arbetet med att skapa rättvisa människor emellan, inte bara i denna region utan även i andra delar av landet, måste fortsättas på den inslagna vägen.

Herr talman! Statsrådet säger i sitt interpellationssvar att de principiella riktlinjerna för lokalisering av statlig verksamhet gäller fortfarande — på ett ställe står det ”självfallet fortfarande”. Det är mycket bra att dessa principer ligger fast. Dessa principer blev emellertid inte styrande när det gällde beslutet om att utbildningsradion inte skulle lokaliseras till Tyresö — det sägs också. Men den tredje gången uttalandet görs om de principiella riktlinjerna, sker det med hänvisning till proposition 1980/81:124, där det sägs att det pågående projekteringsarbetet för FOA:s lokalisering till Botkyrka skall avbrytas. Statsrådet anser emellertid att det framgår av nämnda proposition att vad som där sägs inte innebär någon ändring av regeringens tidigare beslut om FOA:s lokalisering till Botkyrka. Men betyder det verkligen att FOA kommer att lokaliseras till Botkyrka? Är det bara fråga om en tidsförskjutning? Jag är tacksam för ett klart och entydigt svar. För dem som i Botkyrka skall fortsätta överläggningar med vägverk och andra intressenter är det nödvändigt att veta vad som verkligen gäller. I propositionen står att markarbetena beräknas kunna påbörjas i augusti 1981 och att byggnadsarbetena skulle kunna påbörjas i maj 1982. Så långt hade alltså planeringen kommit, när regeringen beslutade att avbryta densamma. Jag måste då fråga mig: Vad är det som har styrt regeringens beslut om avbrott i planeringen av FOA:s utlokalisering till Botkyrka? Är det försvarsministerns motiv att det finns behov av ett allsidigt underlag rörande försvarsforskningens framtida roll och inriktning eller är det överbefälhavarens önskan att genom att man avstår från att flytta FOA delvis förbättra den ekonomiska situationen för försvarsmakten, som försvarsministern sade här i kammaren i november 1979? Försvarsministern sade emellertid samtidigt att regeringen vid sin bedömning hade kommit fram till att man inte skulle ändra på besluten. Eller rör det sig i verkligheten om samma motiv som anförs vid resonemangen om utbildningsradions lokalisering till Tyresö, dvs. ”en konsekvens av genomförda och beslutade åtstramningar”? Statsrådet säger också i dag: ”På kort tid har således nya förutsättningar kommit fram som inte fanns när statsmakterna gjorde sina uttalanden i den regionalpolitiska propositionen 1978/79.” Tiden är emellertid kortare än så. Så sent som i juni och november förra året försäkrade regeringsledamöter att FOA: s planering skulle fullföljas. Statsrådet konstaterar också i dag att det kvarstår obalanser i Stockholms län. Då måste man fråga sig om den regionalekonomiska delen av beslutsunderlaget måhända varit för lätt i förhållande till de olika kortsiktiga motiven för att klara statens akuta ekonomiska problem. Statsrådet sade att det ofta finns brister i regionalekonomiska analyser, men varför då inte beställa en sådan analys av länsstyrelsen, som har ansvar för länsplaneringen i det berörda länet? Av Länsprogram 80 för Stockholms län framgår att det finns teknik och resurser för att mer genomgående än vad som gjorts i själva programmet åstadkomma regionalekonomiska beskrivningar. Jag tycker att det verkar litet valhänt när en minister säger: ”Enligt uppgift håller länsstyrelsen emellertid på att ta fram en sådan analys — —--.” Menar man allvar med att det vid ett beslut om utlokalisering av statlig verksamhet i vår region skall tas hänsyn dels till verksamhetens behov från olika synpunkter, dels till de regionalpolitiska effekterna, bör väl båda delarna vara lika väl belysta. Därför måste jag fråga: Kommer statsrådet, om riksdagen beslutar i enlighet med propositionen, att utnyttja tiden, som försvarsministern använder för att få fram ett bättre underlag för att bedöma FOA:s verksamhet, och låta länsstyrelsen utföra en regionalekonomisk bedömning? Kommer också statsrådet i fortsättningen att i andra sammanhang utnyttja länsstyrelsens resurser när det gäller förverkligandet av de regionalpolitiska målen i Stockholms län? Jag anser att regeringen måste ta på sig det fulla ansvaret för att olika intressen blir sammanvägda på ett riktigt sätt. Men den viktigaste frågan är: Betyder beslutet att FOA kommer att lokaliseras till Botkyrka?

Herr talman!

Detta är konsekvensen av en långsiktig utveckling. Det är först under senare år som man på allvar har tagit tag i de här frågorna, inte minst efter den rätt omfattande regionala debatt som har förts åtminstone sedan mitten av 1960-talet, där ju de här frågorna har diskuterats och där vi som bekant också mellan partierna har haft mycket olika uppfattningar. En del har velat satsa på nya storområden, som naturligtvis också de genererar ganska mycket trafik, medan vi från centerns sida i varje fall har hårt drivit linjen att integrera just arbete, bostäder och service så att trafikarbetet kan minimeras. När jag nu arbetar med de här frågorna på riksplanet och som ansvarig för samordningsarbetet i kanslihuset via decentraliseringsdelegationen, är det kanske viktigt att säga även inför riksdagen att detta inte har inneburit att jag har tagit över mina kollegers arbete och ansvar på detta område. Samordningsansvaret har jag, men föredragningsansvaret på de olika områdena ligger kvar hos vederbörande fackstatsråd. Men det är heller ingen tvekan om att det behövs en samordningsfunktion kring dessa frågor. Därför är tillkomsten av en decentraliseringsdelegation viktig och därför har jag också, inom parentes sagt, accepterat att besvara denna fråga, även om den föredragningsmässigt kan sägas höra till andra departement och andra statsråd. När det gäller det som hänt under senaste tiden så finns här beslut angående omlokaliseringar. På mitt eget föredragningsområde föreslog jag snabbt för regeringen att statens arbetsmarknadsnämnd skulle flyttas från Solna till Handen. En sådan planering är alltså i gång. De beslut som i övrigt har fattats gäller utbildningsradions omlokalisering till Tyresö och FOA:s till Botkyrka. Nu innebär inte detta att de besparingar som vi måste göra inte gäller just de myndigheter som är under omorganisation eller omlokalisering. Beslut om besparingar måste gälla också dem, och det gör att förutsättningar kan ändras från tid till annan när det gäller omfattning och organisation. FOA är ett tydligt exempel på det. För att anknyta t.ex. till det som Margareta Palmqvist var inne på är det klart att försvaret inte kan undantas från de besparingar som vi i övrigt ägnar oss åt i statsförvaltningen. Alltså finns FOA med i bilden. Dessutom finns, i varje fall i marginalen, markeringar från de olika politiska partierna om att man vill gå så långt eller i vissa fall något längre, och det är klart att det ökar kraven på den här sortens inskränkningar, som också gäller centrala funktioner — staber och myndigheter som är lokaliserade till den här regionen. Det är viktigt att ha som grund för den diskussion vi för. Men det är också viktigt att notera det som jag har understrukit i olika sammanhang, nämligen att regeringens principiella inställning till inomregional decentralisering ligger fast. Det innebär naturligtvis att vi har samma strävan som vi tidigare har markerat och uttalat i olika sammanhang — både i riksdag och regeringshandläggning — att se till att vi får en bättre balans inom Stockholmsregionen. Hur detta skall gå till på längre sikt kan man inte tala om exakt, men jag skall nämna en sak som är aktuell i regeringskansliet, nämligen översynen av kommittéväsendet. Det är ju inte någon självklarhet — men så har det hittills betraktats i rätt stor utsträckning — att utredningar alltid skall lokaliseras i Stockholms kärnområde med mycket nära anknytning till regeringskansliet. Man skulle mycket väl kunna tänka sig en rationell ordning där man har en fast kommittéorganisation uppbyggd, som kan vara samlad också i regionens ytterkant eller i andra delar av landet. Denna fråga är just nu under översyn i regeringskansliet, bl.a. på mitt initiativ. Jag nämner det bara som ett exempel på att det också kan vara fråga om andra verksamheter som kan bidra till att förbättra den inomregionala balansen. Man måste hela tiden tänka ide här banorna och arbeta med den här inriktningen; man får inte vara låst till enskilda objekt och låta diskussionen stanna där. Alla vet ju att det finns väldigt starka krafter som är trögrörliga och som inte vill flytta eller inordna sig i mönstret. Jag antar på goda grunder att en del av intressekonflikterna— just de som har speglats i massmedia med anledning av beslutet om FOA som nämndes i propositionen 1980/81:124 — beror på att vissa har intresse av att bryta upp beslutet. Det vore tacknämligt om representanterna från regionen inte ”gick på” den sortens lättköpta massmediaeffekter och därigenom bidrog till att försvåra den här verksamheten genom att göra dem mera troliga. Avbrytande av projekteringen står i propositionen, men där står inte att den regionalpolitiska inriktningen skall ändras och inte heller att det regionalpolitiska beslutet om FOA har ändrats. Jagtror att vi alla vinner på att se situationen som den är — dvs. att här finns olika motstående intressen — men lita på det som är sagt och spekulera inte i vad som inte har sagts, eftersom det försvårar det här arbetet, som vi, Margareta Palmqvist, Annika Öhrström och jag, tydligen är överens om. Det är självklart att jag aldrig kan garantera att FOA kommer till Botkyrka. Det kan inte regeringen garantera heller, utan det beror på i vilken omfattning, och t.o.m. om, FOA:s Stockholmsdel kommer att finnas kvar. Blir det hårdare neddragningar här, finns det inga möjligheter för någon att utfärda den sortens garantier. Men det viktiga i det jag har sagt och i det som regeringen står för är att vi då får vidta andra åtgärder. Observera nu: Spekulera nu inte i att det här är ett avslöjande av någon sort! Det är bara sagt för att påpeka hur viktigt det är att inte dra förhastade slutsater, vare sig åt det ena eller det andra hållet. Låt nu försvarsutredningen göra sina neddragningar och sina förslag till omorganisation, och därefter tar vi ställning till den situation som uppstår. Då är det en väldig styrka att regeringens principiella inställning till inomregional decentralisering ligger fast och att vi arbetar vidare utifrån den, även — om det behövs — med hjälp av lokaliseringar. Det är klart att jag kan instämma — och det har jag också gjort — i vad som sägs i interpellationen om att det behövs regionalekonomiska bedömningar i ökad utsträckning. Sådana är jag beredd att ta initiativ till i decentraliseringsdelegationen.
Herr talman! Jag har behov av att säga att vi från Botkyrkas sida inte är intresserade av att ställa upp på massmediaspekulationer. Det var också därför jag ville ta detta tillfälle i akt och ställa den här frågan till statsrådet Johansson. Det är klart att man hemma i Botkyrka noggrant kommer att läsa protokollet från den här debatten för att se vad statsrådet Johansson sagt i detta sammanhang. Vi har ett verkligt stort behov av att få arbetsplatser till vår kommun, och vi är beredda att göra allt vi kan. Vi har också gjort stora insatser för att förverkliga detta. Jag tyckte att det var väldigt skönt att höra det här klara beskedet, att det inte skulle innebära någon ändring av regeringens tidigare beslut om FOA:s lokalisering. Men nu uppfattar jag det så, att statsrådet Johansson säger att principerna til syvende og sidst står kvar. Men just när det gäller FOA:s lokalisering kan han inte ställa ut några löften. Är det rätt uppfattat?
Herr talman! Jag har av pedagogiska skäl försökt förklara hur det ligger till med omorganisationer och utredningar angående myndigheter och verk. Om försvarsutredningen skulle komma fram till att FOA:s Stockholmsdel skall rationaliseras bort eller på annat sätt försvinna, då har vi ju ingenting att lokalisera och då är förutsättningarna för diskussionen förändrade. Jag vill naturligtvis göra den garderingen. Jag vet inte vad den parlamentariska försvarsutredningen kommer fram till. Socialdemokraterna vill tydligen där gå betydligt längre än andra i fråga om nedskärningar — jag vet inte hur långt. Det kan komma att innebära krav på att skära ner staber och andra organ centralt. Jag och regeringen kan naturligtvis inte ställa någon garanti, om det blir en parlamentarisk majoritet i denna utredning, för att så skall ske. Det är det pedagogiska exemplet jag vill använda för att visa att det inte finns någon som mot bakgrunden av det här arbetet i förväg kan utfärda några hundraprocentiga garantier. Men det viktiga är att lokaliseringsbeslutet om FOA ligger fast. Regeringen har inte avsett att ändra det. Vidare har jag medverkat till att ”nita” fast våra principiella uppfattningar om inomregional decentralisering. Därmed kan Botkyrka kommun — oavsett vad försvarsutredningen hittar på — åberopa detta som grund för fortsatt inomregional lokalisering. Detta bör Botkyrka uppfatta som någonting grundläggande positivt.
Herr talman! Jag skulle till Margareta Palmqvist vilja rikta en uppmaning, nämligen att hon för den socialdemokratiska ledamoten Åke Gustavsson i försvarsutredningen berättar hur läget är när det gäller FOA. Han har nämligen yrkat att man skall minska de centrala staberna till hälften för att få resurser Över till flera förband ute i landet. När det gäller utlokalisering av företag är jag självfallet — dels som kommuninvånare, dels som politiker i Botkyrka — angelägen om att vi får arbetsplatser och då inte minst utlokalisering av statliga arbetsplatser, eftersom vi lider brist inte minst på differentierade arbetsplatser. Jag vill peka på att det kanske inte alltid är så lätt att åstadkomma sådana här saker. Den tidigare industriministern Rune Johansson lovade på sin tid att industriverket skulle lokaliseras till Botkyrka. Så blev tyvärr inte fallet.

Herr talman! Maja Bäckström har frågat mig vilka insatser jag är beredd att vidta för att rädda Torrbatterifabriken i Ängelholm. Torrbatterifabriken Ängelholm AB, som är den enda batteritillverkaren i Sverige, är sedan år 1974 ett helägt dotterbolag till det danska företaget Hellesens, vilket i sin tur ingår i Det Store Nordiske Telegraf-Selskap. Vid Hellesens tre produktionsenheter, varav två är belägna i Danmark, tillverkas salmiakbrunstensbatterier och i begränsad omfattning alkaliska batterier och litiumbatterier. Marknaden i Norden och i övriga Europa för salmiakbrunstensbatterier är vikande sedan mitten av 1970-talet, bl.a. beroende på att de nya alkaliska batterierna och litiumbatterierna har bättre kapacitet och längre livslängd. Samtidigt är det överkapacitet i tillverkningen i Europa. Dessa omständigheter har lett till en hård priskonkurrens. För att klara dessa ändrade förutsättningar har Hellesens, som har en dominerande marknadsandel i Norden, i likhet med andra internationella batteriproducenter, strukturrationaliserat sin tillverkning genom produktionsspecialisering och produktbyten med andra tillverkare. Trots detta pekar enligt vad jag erfarit preliminära uppgifter på att Hellesenskoncernens förlust år 1980 efter två tidigare förlustår är större än vad som budgeterats. Efter utredning beslöt Torrbatterifabrikens styrelse den 19 februari 1981 att MBL-förhandlingar snarast skulle inledas. Dessa förhandlingar skall, enligt vad jag har erfarit, omfatta avveckling och överföring av produktion i Ängelholm till Hellesens fabrik i Köge, uthyrning av tillgängliga utrymmen samt avyttring eller flyttning av ej användbar utrustning. Motivet för att överföra produktionen till Köge är att minska de fasta kostnaderna. Torrbatterier är vid en krigssituation av betydelse för civilförsvaret, men framför allt för det psykologiska försvaret för att man skall kunna sprida samhällsinformation via batteridrivna radioapparater till civilbefolkningen. Mot bakgrund av den rådande situationen för Torrbatterifabriken pågår f. n. inom överstyrelsen för ekonomiskt försvar ett arbete för att finna och utvärdera alternativ som kan trygga beredskapsförsörjningen av torrbatterier. Ett av dessa alternativ är att förvara maskiner i ”malpåse” och att beredskapslagra färdiga torrbatterier. Regeringen planerar inga åtgärder utöver dem som eventuellt kan aktualiseras med anledning av ÖEF:s utredning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Men det var ett svar som jag finner ytterst negativt. Det är en synnerligen olycklig utveckling som ägt rum vid Torrbatterifabriken i Ängelholm sedan den bytte ägare 1974. Antalet anställda har minskat undan för undan, och den överenskommelse om minsta antal anställda — 247 personer — som träffades då Hellesenskoncernen fick industridepartementets tillstånd att förvärva Tudor är för länge sedan bruten. I dag sysselsätts 140 personer. I den överenskommelse som jag här åberopar förband sig den nye ägaren att sysselsättningen skulle hållas uppe, att batteriproduktionen av två sorter inom företaget skulle bedrivas vid Ängelholmsfabriken och att produktutveckling skulle ske. I denna överenskommelse, som jag i dag förstår på intet sätt är bindande för företaget, låg givetvis omtanken om att vi skulle klara oss vid en eventuell avspärrning. ÖEF, som är den myndighet som har att se till våra möjligheter att förse landet med torrbatterier i ett avspärrningsläge, arbetar nu, enligt vad statsrådet anger i svaret, med att finna alternativ som kan trygga beredskapsförsörjningen av torrbatterier. Ett av dessa alternativ är enligt Nr 95 svaret att förvara maskiner i malpåse och att beredskapslagra färdiga torrbatterier. Att lagra maskiner för framställning av batterier går naturligtvis, men det går inte lika bra att lagra det yrkeskunnande som finns hos de anställda. Detta kunnande kommer på litet sikt att skingras, och om man Om Telubs utbildefter ett antal år skulle behöva sätta i gång tillverkningen kommer den yrkeskompetens som då skulle behövas att saknas. Att lagra torrbatterier vet vi att man kan göra endast till en viss tid. Sedan är batterierna obrukbara. Det går naturligtvis att ordna detta under tider då gränserna är öppna genom att ständigt låta lagret cirkulera. Men vid en avspärrning kommer vi ganska snart i ett besvärligt läge. Jag är förvånad över att ÖEF, som under ganska lång tid känt till Hellesenskoncernens avsikt att lägga ned fabriken i Ängelholm, inte tagit kontakt med koncernen för att förmå den att driva företaget vidare. Jag skulle önska att statsrådet tog kontakt med koncernledningen och i första omgången diskuterade möjligheten att driva fabriken vidare med dess nuvarande tillverkning och, om detta skulle visa sig ogörligt, förmådde den att hjälpa till med anskaffning av nya sysselsättningstillfällen innan avveckling sker. Jag hoppas att statsrådet är beredd att ta dessa kontakter.
Herr talman! Jag vill understryka vad jag sade i mitt svar till Maja Bäckström, att den utredning och analys av den här frågan som gjorts av överstyrelsen för ekonomiskt försvar måste bli avgörande för hur man fortsättningsvis handlägger ärendet.
Herr talman! Jag vill ytterligare trycka på att man inte — vid sidan av de problem av beredskapsmässig karaktär som anmäler sig — får undervärdera vikten av att en arbetsplats med 140 anställda stänger. Detta sker i en tid då sysselsättningen vacklar litet varstans. Sysselsättningsläget i Ängelholm är i dag inte sådant att nya jobb kan erbjudas. Några nya jobb finns inte heller på pendlingsavstånd. Detta är för de anställda en mycket viktig fråga. Den är givetvis också viktig för kommunen. Till sist undrar jag vilka möjligheter det finns att i en framtid slippa se slutna avtal som är till intet förpliktande. Det kan inte vara meningen att anställda i vårt land skall behöva vara så grymt utlämnade till en multinationell otrygghet.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat handelsministern om regeringen ämnar vidta åtgärder mot utbildningen av libyska militärer i 169 Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som framgått av handelsministerns svar på fråga av Olle Wästberg den 13 februari i år har det nu framkommit att den utbildning Telub avtalat att ge vid Teknikskolan har visat sig komma att få vissa militärt tekniska inslag under senare delen av utbildningsperioden. Regeringen har meddelat libyska regeringen att sådan utbildning inte kan komma i fråga. Överläggningar pågår f. n. mellan Telub och den libyske kunden om den kontrakterade utbildningen. Telubs nya ledning har fortlöpande informerat företrädare för regeringen om förhandlingsläget. Telubs ledning har vidare förklarat att man ämnar överlägga med representanter för regeringen efter det att förhandlingarna slutförts men innan beslut fattats. Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till av handelsministern tidigare lämnat svar till Olle Wästberg anser jag det inte påkallat att regeringen f. n. vidtar några åtgärder.
Herr talman! För var dag som går blir Telubaffären alltmer pinsam och plågsam för regeringen. Telub i Växjö sluter kontrakt om militär utbildning i Sverige av hundra kadetter från Libyen. Libyen är en av arabvärldens mest aggressiva diktaturer. Libyen är den stat i världen som har stött flest terroraktioner, som stöder både fascistiska och kommunistiska terrororganisationer — bara de har som mål att störta demokratier och döda judar. Libyens härskare Kadaffi är i sina uttalanden öppet antisemitisk. Var är det flygplanskaparna från Pakistan nu söker sin tillflykt? Jo, naturligtvis i Libyen. Åt detta Libyen utbildar Sverige militärer. Till detta Libyen säljer Telub — ett svenskt helstatligt företag — radarstationer och fjärrstyrningssystem för båtar, en utrustning som gör det möjligt att köra upp sprängladdningar på Natanjas stränder, hota oljeraffinaderierna i Haifa eller blockera Tel Avivs hamn. Detta har kunnat ske utan att regeringen ingripit. När fakta kommit i dagen har regeringen förnekat dem. I debatt efter debatt här i riksdagen har regeringens representanter förnekat att libyerna i Växjö varit militärer, att utbildningen skulle ha militära inslag. Den socialdemokratiska oppositionen har tigit. De statsråd som varit informerade har tysta låtit riksdagen bli vilseledd. Nu utreder konstitutionsutskottet och regeringsrådet Åbjörnsson vad som hänt. Min fråga handlar om vad som skall hända. När bubblan sprack — dvs. när regeringen erkände att de fakta allmänheten under mer än ett år kunnat ta del av i Expressen var korrekta — meddelade regeringen att den militära delen av utbildningen inte skulle bli av. Men resten? Skall vi i Sverige utbilda libysk militär personal? Inte ens nu — efter allt som hänt — vill regeringen ge besked på den punkten. Jag måste ändå ha svar på en fråga: Anser regeringen det rimligt att vi i Nr 95 Sverige utbildar libyska kadetter? På den frågan går det inte att svara med att hänvisa till utredningar och förhandlingar. Här pågår en utbildning av libysk militär. Den omfattar elektronik, navigation och datateknik — allt med breda militära användnings Om Telubs utbildområden. Nu handlar Telubfrågan inte om Sveriges handel utan om vår vandel. Anser, Nils G. Åsling, regeringen det rimligt att ett svenskt statligt företag utbildar libysk militär personal?

Herr talman! Jag har i mitt svar upplyst Olle Wästberg i Stockholm om att här pågår förhandlingar. Jag hoppas att Olle Wästberg förstår vad innebörden av förhandlingar är och att Olle Wästberg rimligen inte kan mena att vi här i kammaren eller via massmedia skall sköta förhandlingar med representanter för en främmande makt. I stället bör vi ge den nya Telubledningen tid och möjlighet att slutföra förhandlingarna, innan vi värderar resultatet. Jag vill också passa på att säga att den här frågan ju har många aspekter. Om det inte skall stanna vid en enkel häxprocess bör man rimligen se till vad som har varit de avgörande händelserna också i det förflutna. Först och främst finns det två reella beslutstillfällen, där den svenska regeringen har varit inblandad i frågan. Det första är ramavtalet med Libyen från 1974. Det andra är det tillfälle då företaget Telub tog kontakt med regeringen i början av 1979 för att stämma av det avtal man då var i färd med att teckna. Sedan har diskussionen om informationsflödet kommit att dominera intresset, och förvisso är det mycket att säga om informationsflödet i ett regeringskansli. Den utredning som konstitutionsutskottet gör får väl visa hurdana omständigheterna har varit i det sammanhanget. Men det centrala är naturligtvis om behandlingen av informationerna på något sätt inte har stått i överensstämmelse med principerna, andan och meningen i det ramavtal vi har med libyska staten.

Herr talman! De tre senaste regeringarna har alla haft en rad tillfällen då man hade kunnat stoppa Telubaffären — det borde man ha gjort. Jag frågade Nils G. Åsling om det är moraliskt rimligt att vi i Sverige utbildar militär åt terrorstaten Libyen. Det förhandlar vi om, säger Nils Åsling. Men vad är detta? Regeringen är ju inget affärsdrivande verk utan politiskt ansvarig. Av regeringen måste vi ha rätt att få svar på frågan: Anser regeringen det rimligt att ett svenskt statligt företag utbildar libysk militär? Utbildningen av libyer fortsätter ju i Växjö. Men varför inte avbryta utbildningen? Varför inte sända hem dem och på det sättet sätta punkt i denna eländiga affär? garantera att de kadetter som utbildas i Växjö verkligen är libyer? Det har ju hänt förr att Libyen givit PLO-agenter libyska pass och sänt dem på utbildning utomlands. Kan regeringen garantera att det inte är PLO-folk som just nu utbildas i Växjö?

Herr talman! Den avgörande punkten i sammanhanget är ju om vi skall leva upp till det ramavtal som vi tecknade med libyska staten 1974 och om de åtgärder som nu vidtas skall föranleda att man säger upp detta ramavtal. Olle Wästberg i Stockholm måste väl ändå medge att internationella avtal, avtal mellan stater, är till för att följas. Det föranleder då en diskussion som för mycket längre än när det gäller detta speciella avtal. Skall vi ompröva ett ramavtal, inom vars ram vi har goda handelsrelationer med Libyen? Om Olle Wästberg tänker närmare efter, får han väl ändå medge att det här aktuella avtalet måste föranleda reella förhandlingar innan man kan värdera vad olika komponenter i avtalet egentligen innebär. Dessutom, som sagt: Det intressanta här är ju inte informationsflödet och preliminära ställningstaganden, utan det är egentligen de beslutstillfällen när regeringen har haft möjlighet att reellt ingripa i frågan.

Herr talman! Vad som sägs om ramavtalet är ju struntprat. Jag har läst avtalet. Det finns inte en antydan i ramavtalet om att Sverige skall ge militär utbildning åt militärer från Libyen. Socialdemokraternas ansvar ligger i att man under hela den tid då alla dessa fakta publicerades teg här i riksdagen. Den avgörande punkten, Nils Åsling, är inte ramavtalet med Libyen, utan det är frågan: Är det rimligt att vi i Sverige utbildar libysk militär? Den utbildningen fortgår ju. Det är den frågan jag har ställt men inte fått något svar på. Jag har också frågat om regeringen kan garantera att kadetterna i Växjö är libyer och inte PLO:are. Nils G. Åsling vill inte ge besked när det gäller frågan om regeringen tänker ingripa eller inte mot att libysk militär personal får utbildning i Sverige. Då vill jag fråga: Anser regeringen att man över huvud taget kan ingripa? Tidigare har ju regeringen sagt att det inte finns några formella möjligheter att stoppa utbildningen på Telub. Sedan dess har regeringen ingripit mot den militära delen av utbildningen. Anser man nu att regeringen har formella möjligheter att ingripa?

Herr talman! Olle Wästberg säger att det är struntprat. Men vad är struntprat i den här frågan? Jo, det är naturligtvis att inför insikten att förhandlingar pågår med en främmande makt, med vilken vi har slutit ett ramavtal inom vars ram det har träffats vissa sekundära avtal, ifrågasätta förhandlingarna medan de pågår. Olle Wästberg måste medge att våra relationer med Libyen, liksom med andra främmande stater, måste gestaltas i ordnade former och att förhand — Nr 95 lingarna rimligen inte skall ske här i kammaren eller via massmedia. Förhandlingsresultatet får vi diskutera när det föreligger. Vi har från regeringens sida i detta ärende klart deklarerat att någon militär utbildning inte kan komma i fråga här i landet.

Herr talman! Regeringen har helt utan förhandlingar deklarerat att någon militär utbildning av libyer i Sverige inte kan komma i fråga. Då frågar jag: Kan en utbildning av libysk militär komma i fråga? På den punkten svarar inte Nils G. Åsling. Och förhandlingar eller inte förhandlingar, så är den fråga jag vill ha svar på: Anser regeringen det över huvud taget rimligt att vi utbildar libysk militär i Sverige? Då går det inte att krypa bakom ramavtalet, för detta är en moralisk och politisk fråga, som vi måste ha svar på och som man inte kan svara på genom att säga att man förhandlar. Jag har nu ställt en rad frågor till Nils Åsling. Jag har frågat om regeringen anser det rimligt att vi i Sverige skall utbilda libysk militär. Jag har frågat om regeringen kan garantera att kadetterna i Växjö verkligen är libyer och inte PLO-agenter, och jag har frågat om regeringen anser att man nu har formella möjligheter att ingripa mot Telubs utbildning av libysk militär personal. Jag har tidigare — sex gånger, tror jag — ställt frågor om Telub i riksdagen. Då har svaren blivit missledande förnekanden. Nu går det inte att få några svar alls. Men varför fortsätter regeringen på detta sätt? Varför gör man inte det enda rimliga, som är att avbryta denna utbildning och få slut på Telubaffären?

Herr talman! Som jag sade är det två beslutstillfällen i det förflutna som styr hela handläggningen av den här frågan. Det första är ramavtalet från 1974, som skisserade intentionerna och atmosfären för våra relationer med Libyen. Ingen har krävt att detta avtal skulle sägas upp — inte ens Olle Wästberg. Är det Olle Wästbergs mening att vi skall säga upp ramavtalet? Säg det i så fall i klartext, så att vi vet var vi har Olle Wästberg i den frågan. Det andra är regeringens ställningstagande i början av 1979 till det då föreliggande avtalet. Den personalkategori som den gången bedömdes acceptabel för utbildningen är den personalkategori som man fortfarande har. Och Olle Wästberg måste rimligen förstå att innan regeringen kan göra något nytt ställningstagande måste de förhandlingar som pågår slutföras. Det är orimligt — jag höll på att säga oansvarigt — av Olle Wästberg att hävda att internationella relationer mellan stater skall handläggas på det sätt som Olle Wästberg här kräver. Så går det inte till i ordnade relationer mellan nationer.

Herr talman! Jag menar att den socialdemokratiska oppositionen har ett ansvar i denna fråga, eftersom den teg under hela 1980, under ett helt år av förnekanden samtidigt som fakta låg på bordet. Men ramavtalet har faktiskt inte med detta att göra. Skall vi säga upp ramavtalet, frågade Nils Åsling. Nej, naturligtvis inte, eftersom det ingenstans i ramavtalet står eller ens finns antytt att vi i Sverige skall ge libysk militär utbildning. Eller menar Nils Åsling att Sverige 1974 slöt ett avtal som innebar att det var O.K. att man i Sverige gav libysk militär utbildning? Om ramavtalet är så viktigt, hur kan det då komma sig att vi nu utan något som helst hänsynstagande till ramavtalet kan besluta att omedelbart stoppa den militära delen av utbildningen? Den är ju inte heller olaglig formellt sett, bara omoralisk. Jag har fortfarande inte fått svar på frågan om regeringen anser det rimligt att det i Sverige utbildas libysk militär. Det är en moralisk fråga, den förhandlar man om, säger Nils Åsling. Regeringen kan uppenbarligen inte garantera att libyerna i Växjö är libyer och inte PLO-agenter. Det går inte nu att få något svar på frågan om regeringen menar att den har formella möjligheter att ingripa mot Telubs utbildning av libyer. Nils Åsling hopar frågetecknen.
Herr talman! Till sist: Detta var ett avslöjande inlägg av Olle Wästberg. Han vill inte säga upp ramavtalet. Inledningsvis riktar han en rad beskyllningar mot en nation med vilken vi har vänskapliga kommersiella relationer. Men han vill inte säga upp avtalet, säger han nu. Vad vill egentligen Olle Wästberg med denna fråga? Uppenbarligen vill han skapa förvirring. Det är väl att Olle Wästberg inte har något som helst inflytande över utrikespolitiken här i landet, för så oansvarigt får man inte driva debatten. Sedan må det finnas inslag i denna affär som skulle kunna vara annorlunda, men konstitutionsutskottets och andra utredningars prövning får ju visa vad som är rätt och riktigt i informationsflödet och i behandlingen av det. Men det är som sagt väl för det här landet att Olle Wästberg saknar inflytande över utrikespolitiken.
Herr talman! Om vi bortser från de vänliga personliga orden säger Nils Åsling att jag riktar beskyllningar mot en nation som vi har vänskapliga förbindelser med. Vad är det för beskyllningar? Jo, det är att Libyen stöder terroristorganisationer och terroristaktioner över hela världen. Förnekar Nils Åsling det? Det är att Libyens härskare ständigt gör antisemitiska uttalanden. Förnekar Nils Åsling det? Tycker Nils Åsling och regeringen att det är rimligt att vi utbildar militär åt en sådan nation? Det är det som är huvudfrågan. Det går inte att få svar på det här. Det går över huvud taget inte att få svar på några frågor. När jag ställer tre preciserade frågor — om Nils Åsling tycker att det är rimligt att vi i Sverige utbildar militär åt Libyen, om regeringen över huvud taget kan garantera att de som nu utbildas här är libyer och inte palestinska agenter och om regeringen anser att den över huvud taget har formella möjligheter att ingripa — svarar Nils Åsling inte alls. Han går upp i talarstolen och säger att han skall säga någonting ”till sist” och markerar därmed att han över huvud taget inte vill debattera Telubfrågan. Regeringen måste ju ändå ge ett politiskt svar! Tänker man låta denna utbildning fortgå?

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till åtgärder som minskar räntekostnaderna för småföretagare. Småföretagen i Sverige har generellt sett samma kostnad för sina lån som större företag. Det innebär bl.a. att liknande krav på ett lånefinansierat projekts lönsamhet måste ställas, oavsett om företaget är stort eller litet. Jag vill dock erinra om att det av staten hälftenägda AB Industrikredit ger lån med fast ränta till främst små och medelstora företag. Bolagets utlåningsränta bestäms med hänsyn till den s.k. långa räntan som inte fluktuerar i samma utsträckning som riksbankens diskonto. Lokaliseringslån och industrigarantilån lämnas i huvudsak till mindre företag. Räntan på dessa lån är relativt begränsad, trots att lånen ofta medför ett betydande risktagande för staten. I likhet med Ulla Tillander är jag oroad av att vårt f. n. höga ränteläge innebär påfrestningar på inte minst de mindre företagen. Småföretagen utgör dock en betydande del av det svenska näringslivet. Kreditpolitiska åtgärder måste därför omfatta även småföretagen för att få önskade effekter. Dessa företag utgör dessutom en så heterogen grupp att det även vore tekniskt svårt att särbehandla dem i dessa avseenden.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Överallt börjar man nu inse nyttan av en sådan struktur på näringslivet som lägger tyngdpunkten på småföretagen. Där en sådan struktur inte finns och där man kanske av tradition har satsat på ett storföretag gör man nu ansträngningar för att åstadkomma en förändring mot en ökad andel av småföretag. Man räknar med att därmed få till stånd en mindre känslighet och en större riskspridning för samhället som helhet i en landsända, genom flexibilitet och mindre tröghet när det gäller att ändra produktionsinriktningen vid skiftande konjunkturer och förändrade anspråk från en snabbt skiftande marknad. att minska räntekostnaderna för småföretagare Den ökade uppskattningen av och det ökade intresset för företagsamheten och insikten om att denna är bra och nödvändig för landet som helhet — vilket antyder en efterlängtad omvärdering — kommer också småföretagandet till del. De åtgärder som är vidtagna av industriministern visar ju att näringspolitiken numera förs med inriktning på de nyttigheter som småföretagandet kan tillföra landets näringsliv. Landsändar där det förekommer ett rikt och differentierat näringsliv med ett starkt inslag av företagsamhet har, inte minst på senare tid, konkret visat vad detta betyder för att upprätthålla en hög sysselsättning. Småföretagen tjänar ju också som ett lätthanterligt verktyg för regionalpolitiken. På orter där det motsatta förhållandet har rått — där alltså småföretagandet har varit förhållandevis lågt — har man haft och har större problem när det gäller sysselsättningen. Även om detta är så komplicerade sammanhang att man skall undvika generalisering, är det svårt att inte se sambandet. Det gör man i olika delar av landet, också i Malmöhus län, där man har nått goda resultat. Jag kan som exempel nämna Fosie industriby i Malmö, där kommun och företag tillsammans har gjort ansträngningar. Eftersom försummelserna tidigare har varit stora räcker det emellertid inte med detta, utan Malmöområdet behöver ett än mer ökat inslag av småföretag. Risken för en ökad arbetslöshet är uppenbar i Malmöområdet, och då är det intressant att se att dessa småföretag, t.ex. i Fosieområdet, har kunnat utvidga och nyanställa. Man kan peka på Kronobergs län, som är ett skolexempel när det gäller småföretag och vad sådana betyder för en region. Det är då naturligt att försöka göra något liknande på andra håll. Den fråga jag ställt till industriminister Åsling föranleds av två ting: dels av vetskapen om att, som jag tidigare framhållit, småföretagen betyder så mycket, dels av kännedomen om att det i varje fall i ett inledningsskede medför stora risker och kostnader att starta ett företag, särskilt vid mycket hög ränta. Utvecklingen på näringslivets område och vad beträffar sysselsättningen i den region jag representerar har på senare tid börjat beskriva en kurva som markerar en viss försiktig optimism. Den är inte minst föranledd av det engagemang som regeringen med industriministern i spetsen lagt ner för att vända ett alltför ensidigt beroende av en bransch till ett mer differentierat näringsliv. Här har på allra senaste tiden tagits lovvärda initiativ och — det inte minst viktiga — tänts en ny framtidstro. Jag vill notera den passus i svaret där statsrådet uttrycker sin oro över vårt f.n. höga ränteläge, som innebär påfrestningar inte minst för de mindre företagen. Åtgärden att höja räntan må vara aldrig så välmotiverad, men man kan ändå inte låta bli att beklaga den. Jag är förvissad om att regeringen gör sitt bästa för att motverka skadeverkningarna av den höga räntan och så snabbt som möjligt få ner den igen. Industriministern säger i sitt svar att småföretagandet är heterogent och att det är svårt att vidta speciellt riktade åtgärder, utan man är hänvisad till att vidta generella åtgärder. Här har industridepartementet byggt upp olika former för stöd till företag — utvecklingsfonder etc. Men kan man ändå inte urskilja en grupp, den nämligen som står på gränsen mellan idé och förverkligande och upplever att det är trögt i portgången av alldeles speciella skäl? Det är en större grupp i regioner där småföretagandet av tradition har varit dåligt, och det är en grupp som kanske är av speciellt intresse just nu, då den innebär en framkomlig väg mot den önskvärda differentieringen av näringslivet i regionen. Jag vill till herr statsrådet ställa följande fråga: Finns det någon generell åtgärd att vidta i dagsläget, utöver vad som redan finns, vilken verkar generellt för att minska de svårigheter som speciellt förekommer i ett företags inledningsskede?
Herr talman! Det är en mycket central och angelägen fråga som Ulla Tillander har tagit upp. När vi nu lagt upp en ny, offensiv industripolitik är det inget tvivel om att den höga räntan är ett hinder för ett frigörande av de krafter i näringslivet som vi nu vill ha full effekt av. Jag kan berätta för Ulla Tillander att vi f. n. bedriver ganska intensiva samtal och överläggningar med bankerna om dessa frågor. Det är med glädje jag kunnat konstatera att bankerna visar en ny beredvillighet när det gäller att ställa upp och medverka i en offensiv industripolitik. Vi har i våra samtal och överläggningar, som bedrivs i en särskild, informell arbetsgrupp, också nalkats frågan om möjligheterna till differentiering av räntenivåerna. Detta är dock i hög grad en fråga om bankernas möjligheter till risktagande liksom om de allmänna kreditpolitiska villkor som bankerna arbetar under. Men vi är från industridepartementets sida beredda att fortsätta de här samtalen och på allt sätt försöka hitta vägar för att underlätta för de små och medelstora företagen att få krediter på villkor som inte är avskräckande. Jag vill också peka på de förslag som vi nu har förelagt riksdagen och som avser förbättringar i de lånevillkor utvecklingsfonderna offererar de mindre företagen. Vi har i det sammanhanget föreslagit borttagandet av riskpremien från produktutvecklingslånen och höjning av låneramarna. Allt detta skall medverka till att ge bättre möjligheter för de små företagen. Det problem som vi diskuterar här i dag är dess värre ännu olöst. Jag har dock vissa förhoppningar om att vi tillsammans med bankerna skall hitta vägar också i det avseendet.
Herr talman! Jag vill tacka industriministern också för de kompletterande uppgifter som han nu lämnat. Industriministern pekar liksom han också tidigare gjort på olika viktiga initiativ som väcker uppmärksamhet och som skapar förväntningar, och det är ju en mycket god början. Det är sådana initiativ som är de rätta brospannen mot framtiden. Genom dem samlar man ihop initiativ och engagemang på en bred bas och från många håll, och de fungerar som ett nödvändigt, finmaskigt nät, som i sin tur kan leda till att större och mer komplexa företag byggs upp. Sådana initiativ är också ett handfast och verklighetsnära framtidsbygge, att minska räntekostnaderna för småföretagare som står i en hälsosam kontrast till stora visionära broplaner, vilka har en benägenhet att flytta sig allt längre in i det ovissa. Det är, som också industriministern säger, allmänt omvittnat att den höga räntan är den stora plågan för oss som bedriver småföretag av något slag. Jag vet nu genom det lämnade svaret att industriministern delar den uppfattningen. Många hyser en förhoppning att räntan skall kunna lindras. Ju snabbare det sker, desto bättre är det.

Först på dagens föredragningslista har vi två svar på interpellationer. På grund av flyghinder kan budgetminister Rolf Wirtén inte inleda debatten. Vi gör därför den ändringen att svaret på Lars Werners interpellation till statsministern om sysselsättningspolitiken lämnas först.

Herr talman! Lars Werner har frågat statsministern om ”en i internationell jämförelse låg arbetslöshet” är regeringens nya sysselsättningsmål. Han har vidare frågat vilka konkreta åtgärder regeringen avser att föreslå riksdagen för att öka sysselsättningen i Norrbotten och Värmland samt vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att tvinga storföretagen att öka industriinvesteringarna och sysselsättningen i Sverige. Interpellationen har överlämnats till mig. Att trygga rätten till arbete och förbättra den regionala balansen är enligt 1979 års regeringsförklaring ett huvudmål för regeringens politik. Detta mål står fast och bildar en utgångspunkt för de åtgärder med sikte på att nå samhällsekonomisk balans som har redovisats i 1980 års regeringsförklaring, i årets finansplan och i regeringens ekonomiska handlingsprogram. För att sysselsättningen skall kunna tryggas under 1980-talet är det nödvändigt att industriproduktionen ökar. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder med syfte att hålla uppe industriinvesteringarna trots lågkonjunkturen. I höstas beslöt riksdagen på regeringens förslag om ett extra investeringsavdrag för både statlig och kommunal skatt avseende investeringar under perioden oktober 1980-december 1981. Investeringsfonderna kommer att vara frisläppta under hela 1981 för industriföretag. De nya vinstfonderna kommer att få utnyttjas redan i år, och reglerna för skattefondssparandet har ändrats för att förbättra investeringsklimatet. Som en ytterligare stimulans till industriinvesteringar ställs 600 milj.kr. till den fjärde AP-fondens förfogande över en fyraårsperiod. I det budgetförslag som riksdagen snart skall behandla har jag framhållit den stora osäkerhet som vidlåder arbetsmarknadsutsikterna inför det närmaste året. Det är dock klart att vi nu går mot en sämre konjunktur. En hög arbetsmarknadspolitisk beredskap är nödvändig. De arbetsmarknadspolitiska insatserna kan med kort varsel ökas lokalt eller i hela landet. Det kan gälla t.ex. arbetsmarknadsutbildning, bidrag till utbildning i företag vid hot om permittering eller uppsägning, beredskapsarbeten eller åtgärder för äldre och handikappade. Regeringen disponerar en finansfullmakt för att vid behov kunna anvisa ytterligare medel för sysselsättningsskapande åtgärder. Regeringen undersöker f. n. möjligheterna att tidigarelägga statliga investeringar under nästa vinter för att stödja sysselsättningen i landet, inte minst i Norrbottens och Värmlands län. Om ett par dagar kommer regeringen att i särskild proposition redovisa förslag om arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning.

Herr talman! Lars Werner gör en stor sak av att formuleringarna i olika dokument som behandlar regeringens ambitioner när det gäller sysselsättningen har varierat. Låt mig därför så klart det är möjligt slå fast att regeringens ambition är en och entydig: att göra allt som går för att hålla uppe sysselsättningen. Den fulla sysselsättningens politik ligger fast, men det finns svårigheter som måste lösas och bemästras för att man skall kunna klara den politiken. De svårigheterna går Lars Werner förbi som om de inte alls existerade. Inget av de mål som angivits i regeringsdeklarationen eller i andra sammanhang tas på större allvar än målet den fulla sysselsättningen. Ett absolut villkor för att det skall uppnås på längre sikt är att industrins investeringar ökar. På annat sätt kan vi inte nå balans i den svenska ekonomin. De åtgärder som jag nämnde i svaret till Lars Werner syftar just till att skapa den effekten. Så här långt har åtgärderna dock ännu inte hunnit få avsedd effekt — dels därför att de nyligen har införts, dels därför att vi är på väg in i en internationell lågkonjunktur som har minskat efterfrågan på svenska företags produkter. Visar det sig att åtgärderna är otillräckliga, är regeringen beredd att pröva ytterligare åtgärder för att uppnå syftet att få en högre volym på industriinvesteringarna. Det är faktiskt inte så, Lars Werner, att en ökning av sysselsättningen har uteblivit. Trots de osedvanligt svåra förhållanden som har gällt för den svenska ekonomin under senare år har sysselsättningen fortsatt att öka, om än i långsammare takt. Den har ökat med 20 000 personer från februari i fjol till februari i år. Vi vet att under hela perioden från 1976, då vi har haft att brottas med de internationella — och svenska — svårigheterna i ekonomin, har sysselsättningen oavbrutet ökat. Det är också ett faktum som Lars Werner går förbi som om det inte existerade. Lars Werner är inte nöjd med den industripolitiska proposition som industriministern på regeringens vägnar har redovisat. Nå, det hade jag inte väntat mig att Lars Werner skulle vara. Lars Werner är ju kommunist och förespråkar ett helt annat ekonomiskt system. Vi har inte några som helst ambitioner att försöka göra Lars Werner tillfredsställd när det gäller industripolitiken — helt enkelt därför att regeringen avser att hålla fast vid marknadshushållningen och inte gå över till en genomreglerad byråkratisk planekonomi av det slag som Lars Werner vill ha. Regeringen har alltså redovisat den industripolitiska delen, och den del som rör arbetsmarknadspolitiken kommer att redovisas senare i veckan. Senare under våren kommer regeringen att lägga fram en kompletteringsproposition som innehåller riktlinjerna för den långsiktiga ekonomiska politiken. Den propositionen faller tillbaka på långtidsutredningens bedömningar. Jag har inte anledning att här i dag redovisa något ställningstagande i det avseendet. Låt mig bara påpeka att långtidsutredningen har kommit fram till att om vi skall ha balans i den svenska ekonomin 1990, så kommer det att krävas ca 100 000 fler personer i industrin. Det är alltså det rätta tillfället, Lars Werner, för regeringen att redovisa sin bedömning av vilken sysselsättningsökning i industrin som är både nödvändig och önskvärd för att balansen skall återställas. Men låt oss inte ett ögonblick sticka under stol med att de närmaste 12-18 månaderna kommer att bli osedvanligt svåra för den svenska arbetsmarknaden, dels därför att vi har en öppen ekonomi som är mycket känslig för svängningar i den internationella konjunkturen — och den konjunkturen är på väg nedåt — dels därför att den åtstramning som genomförs i den offentliga efterfrågan också samtidigt sätter sina spår på arbetsmarknaden. Trots att så sker är den åtstramningen nödvändig för att det skall ges utrymme för industrins investeringar. Den här svackan måste vi försöka överbrygga med arbetsmarknadspolitiska åtgärder — och vi har, som jag redovisat i svaret, för avsikt att så långt det någonsin är möjligt se till att så sker. Men inte heller vid något annat tillfälle, när jag eller någon annan redovisar detta, tror jag att Lars Werner kommer att bli till freds med svaret, helt enkelt därför att den som aldrig behöver ta ansvar för sina ekonomiska förslag heller aldrig behöver redovisa några realistiska förslag.

Herr talman! Låt mig göra klart att den här debatten inte gäller huruvida personen Lars Werner eller personen Ingemar Eliasson är till freds eller inte till freds. Annars kunde jag säga att också jag vet vad det innebär att gå arbetslös. Jag har heller inte talat om personen Lars Werner när jag har talat om industripolitiken och våra möjligheter att göra Lars Werners nöjd på den punkten, utan om kommunistledaren Lars Werner som företrädare för en annan ideologi än den regeringen och regeringspartierna företräder. I den meningen har vi inga ambitioner att försöka göra kommunistledaren eller några andra kommunister nöjda med vår industripolitik, helt enkelt därför att vi vill hålla fast vid marknadshushållningen. Men när vi kommer över till vad som ryms av åtgärder inom ett bibehållet ekonomiskt system, kan vi ju föra en saklig diskussion om vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Då är jag överens med Lars Werner om att allt som går att göra skall göras för att bredda näringslivet i Norrbotten och Värmland. De båda länen har lidit svårt av att ha ett tämligen ensidigt näringsliv, och de har drabbats svårt när man har fått strukturella och konjunkturmässiga problem när det gäller skogen, stålet och malmen. Det är precis det som åtgärderna har gått ut på. När Lars Werner säger att någon gång måste ni väl ändå börja med åtgärder i de här båda länen, så vet ju Lars Werner själv att detta är en ytterligt orättvis betraktelse. Sanningen är att det har lagts fram paket efter paket för att stimulera sysselsättningen i Norrbotten. Jag kan gott säga att vi har bottenskrapat möjligheterna att hjälpa upp situationen i Norrbotten. Det som har satts in av skattebetalarnas medel i Norrbotten kan räknas i många miljarder, Lars Werner, och anledningen till det är att vi menar att de som är svårast ansatta också skall kunna påräkna mest hjälp.

Därutöver presenterade regeringen år 1979 ett Norrbottenspaket som fortfarande håller på att genomföras i Norrbotten, där åtgärder, både i den lilla och i den stora skalan, har satts in och håller på att ge sysselsättning åt flera tusen människor. Trots detta är problemen stora — de är snarast tilltagande i Norrbotten — och som jag redovisade i mitt svar håller vi just nu på att undersöka vilka åtgärder som är möjliga att vidta inför nästa höst och vinter för att hålla sysselsättningen på byggarbetsmarknaden uppe i det länet liksom i Värmlands län och några ytterligare län. Lars Werner frågar också vilka åtgärder regeringen har för avsikt att vidta för att förmå företagare att investera — man har på sina håll en ganska god likviditet — i Sverige i stället för utomlands. Låt mig säga att hela den ekonomiska politiken nu går ut på att förbättra investeringsklimatet i Sverige. En av anledningarna till att den investeringsverksamheten är låg är att ränteläget är högt. Detta beror i sin tur på att vi har ett stort underskott i statens budget. För att möjliggöra en ökad investeringsverksamhet i Sverige är det angeläget att komma till rätta med statens budgetunderskott. Vi har inte outsinliga källor att ösa ur, men vad vi har kommer vi att använda, bl.a. för att försöka hålla sysselsättningen uppe. Jag vill redovisa det och än en gång understryka, Lars Werner, att det på den punkten inte finns några sänkta ambitioner. Regeringen har inga andra ambitioner än dem vi har redovisat och gett tyngd och verklighet åt under de år som den här regeringen har funnits till.

Herr talman! Det verkar som om Lars Werner tror att vi har lagt alla pengar på omslagen, när vi har slagit in paketen. Jag skall tala om för Lars Werner att omslaget till Norrbottenspaketet kostade inte en miljard kronor, utan det var innehållet som kostade så mycket. Det innehållet har successivt gett ett par tusen människor jobb i Norrbotten. Jag tycker att det är att inta en något nedlåtande attityd att säga att alla dessa pengar har gått till vackra omslag, när det i själva verket har varit så att vi har tagit fasta på alla realistiska förslag som kommit från människorna i Norrbotten för att hjälpa dem till nya jobb. Det är alldeles riktigt att jag tror att en del av pengarna måste användas för att ta vara på de många små idéer som kan skapa jobb också ute i glesbygderna, i stället för att lägga alla ägg i en korg, som ju skedde bl.a. i Stålverk 80-planen. Man får inte leva så farligt som man gjorde den gången, så att det visar sig att vi, om planerna går i stöpet, har halkat efter i stället för att ha tagit ett steg framåt. Det var ju precis vad som skedde. När vi började hantera de här problemen 1976 var läget värre än det hade varit i början av 1970-talet, just därför att planerna hade spruckit. Vi måste, som Lars Werner själv var inne på i ett tidigare inlägg, försöka sprida ut riskerna, diversifiera näringslivet i alla landsändar. Det innebär att vi skall ge också de små företagen utvecklingsmöjligheter. Framförhållning, Lars Werner, är precis vad det handlar om när jag nu talar om att vi bereder frågan och överväger vilka beslut som skall fattas för att hålla uppe byggsysselsättningen i Norrbotten och på andra håll nästa vinter. Vi har inte bara talat om detta, jag och mina företrädare, utan vi har också föreslagit regeringen att fatta vissa beslut, och regeringen har fattat beslut år efter år för att förbättra sysselsättningsläget. Lars Werner vet möjligen att sysselsättningen på byggarbetsmarknaden skulle ha varit ungefär hälften av vad den nu varit i Norrbotten utan de särskilda insatser som regeringen gjort. Denna beredning gjordes inför den här hösten och vintern, liksom den görs inför varje höst och vinter. Det är på senvintern och våren som den beredningen måste ske just för att klara den framförhållning som jag förstår att Lars Werner också gillar. Jo, Lars Werner, jag och andra i regeringen oroas mycket över att industriinvesteringarna ännu inte skjuter fart. Det är precis därför vi har vidtagit alla de åtgärder som jag redovisat i svaret. Nu kommer de — det är jag ganska säker på — att successivt ge sådana resultat. Gör de inte det får vi se över dem igen och se vad vi ytterligare kan göra. Men den grundläggande frågan är: Går det att sälja produkterna i konkurrens här hemma eller i utlandet? Av den anledningen måste den ekonomiska politiken mynna ut i en förstärkt konkurrenskraft för svensk industri — annars får vi aldrig någon ökad investeringsverksamhet. Grunden till det onda är bl.a. statens budgetunderskott, som driver upp ränteläget. Att strama åt den offentliga efterfrågan för att komma in i en mer balanserad utveckling är därför, Lars Werner, förenligt med att trygga den fulla sysselsättningen på sikt. Det vore roligt om Lars Werner till slut kunde erkänna att så ser sambanden ut och sådana är problemen för svensk ekonomi, i stället för att låtsas som om inga bekymmer alls fanns i den världen.

Herr talman! Får jag redovisa, eftersom Lars Werner återkommer till de planerade åtgärderna för Norrbotten, några axplock av vad de planerna har mynnat ut i. Under de senaste tre åren har den planeringen inneburit att statliga investeringar har tidigarelagts när det gäller vägar för 45 milj.kr. och när det gäller husbyggnader, skolor etc. för 19 milj.kr. Norrbottenspaketet innehöll som bekant 1 000 milj.kr.

Jag skulle kunna göra listan ännu längre. De planer som jag och mina företrädare har redovisat har inte stannat vid planer utan har mynnat ut i konkreta beslut. Det har i sin tur inneburit att ungefär hälften av dem som har varit sysselsatta på byggarbetsmarknaden i Norrbotten har varit det tack vare dessa beslut. Det är redovisningen och sammanhangen, Lars Werner. När jag därför nu talar om planerna inför nästa höst och vinter är det just för att vara ute i god tid. Får jag sluta med, herr talman, att säga att jag tycker att det finns goda skäl både för den här regeringen och faktiskt också för andra regeringar under 1960 och 1970-talen att hänvisa till erfarenheterna av den förda arbetsmarknadspolitiken, helt enkelt därför att de är så goda att de innebär en internationell förebild. När vi har lyckats bemästra våra sysselsättningsproblem bättre än många andra industriländer i motsvarande situation, så är det bl.a. tack vare en utvecklad och omfattande arbetsmarknadspolitik. Det är bra att veta att den fungerar när vi nu går in i ett försämrat sysselsättningsläge. Regeringen har inte låtit talet om den fulla sysselsättningen stanna vid vackra formuleringar — de kan ha varierat från tid till annan; Lars Werner har ju gjort affär av det — utan viktigare är att det har mynnat ut i konkreta åtgärder just för att ge sysselsättning åt människor i Värmland eller Norrbotten eller i andra delar av landet. Den politiken kommer vi att fullfölja.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig varför förslag i fråga om beskattningen av läskedrycker och lättöl inte, såsom utlovades i april 1980, har lagts fram och när ett förslag kommer att lämnas. Thure Jadestig har också frågat om förslaget kommer att innebära ett slopande av skatten på läskedrycker och lättöl eller, om så icke är fallet, vilken uppläggning som kommer att tillämpas vid beskattningen av de alkoholfria dryckerna. En övergång från alkoholdrycker till alkoholfria drycker är ett viktigt mål för alkoholpolitiken. Jag tror personligen att detta mål måste uppnås främst genom en starkare påverkan på framför allt ungdomens attityd till alkoholdrycker. Dessutom måste i enlighet med den hittills förda prispolitiken skatteinstrumentet användas aktivt för att påverka alkoholkonsumtionens storlek och sammansättning. Jag är däremot inte övertygad om att ett slopande av dryckesskatten på läskedrycker och lättöl skulle ha en märkbar alkoholpolitisk effekt. Skillnaden i pris mellan alkoholdrycker och alkoholfria drycker är redan med nu gällande beskattningsregler mycket stor. Den prisnedsättning som skulle vara möjlig om skatten på läskedrycker och lättöl slopades är inte särskilt stor och kan därför enligt min uppfattning endast leda till marginella förskjutningar av dryckesvanorna. Jag är alltså tveksam till det alkoholpolitiska värdet av en skattesänkning på detta område. Mot de marginella alkoholpolitiska fördelar som ett slopande av dryckesskatten på läskedrycker och lättöl skulle kunna innebära får ställas den ytterligare belastning på statsfinanserna som skattebortfallet skulle leda till. Dryckesskatten på dessa drycker beräknas för budgetåret 1981/82 uppgå till ca 240 milj.kr. Enligt min uppfattning finns det inte utrymme för en inkomstminskning av denna storleksordning. Jag har därför inte för avsikt att f.n. föreslå att dryckesskatten på läskedrycker och lättöl slopas. Det finns all anledning att räkna med att vi även i fortsättningen kommer att få uppleva höjningar av skatten på alkoholdryckerna. De två senaste höjningarna av dryckesskatten har omfattat endast alkoholdryckerna. Härigenom har skatten på läskedrycker och lättöl blivit förhållandevis mindre betungande. En sådan princip bör enligt min uppfattning övervägas även vid kommande höjningar av dryckesskatten.

Herr talman! Jag ber att få börja med att tacka statsrådet för svaret. Min interpellation omfattade inte mindre än fyra maskinskrivna sidor, och de är redan dokumenterade i riksdagens protokoll. Därför finns det ingen anledning för mig att i alltför hög grad upprepa de argument som talar för ett slopande av den beskattning som i dag råder på läskedrycker och lättöl. Jag ställde två frågor. Den första frågan var när ett förslag skulle framläggas i ärendet. På den frågan svarade statsrådet kort och gott att han inte nu har för avsikt att föreslå att dryckesskatten slopas. Det betyder i sak att riksdagen inte har att emotse att regeringen följer upp det beställningsuppdrag som regeringen faktiskt har fått — att snarast komma med ett sådant förslag. Riksdagen gav nämligen regeringen ett sådant uppdrag den 26 oktober 1979. Att regeringen ändå har tagit saken på ett visst allvar visas av frågans handläggning. Ärendet har varit ute på remiss. Bl. a. har socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor, som ju är ett av regeringen tillsatt samarbetsorgan i dessa frågor, som har ett brett folkrörelseinflytande och där även arbetsmarknadens parter är representerade, i en skrivelse i mars 1980 framhållit nödvändigheten av att den särskilda skatten avförs. Ett annat intressant dokument bland de många i denna fråga är Stockholms kommuns alkoholpolitiska rapport, som också innehöll ett förslag om att denna beskattning skulle försvinna. Det som har föranlett min interpellation är svaret från förre budgetministern Mundebo, som i april 1980 sade att det pågick ett arbete i departementet och att förslag skulle framläggas under år 1980. Det finns alltså en skillnad i de båda budgetministrarnas tankegångar. I sak kan jag inte annat än beklaga statsrådets inställning, men jag hoppas att han modifierar sig i eventuellt kommande repliker och blir mera positiv i sakfrågan. Som svar på min andra fråga ger statsrådet ändå ett något så när positivt besked. Han utlovar — indirekt i alla fall — att någon förhöjning av dryckesskatten på läskedrycker och lättöl inte kommer att ske. Han säger: ”De två senaste höjningarna av dryckesskatten har omfattat endast alkoholdryckerna. Härigenom har skatten på läskedrycker och lättöl blivit förhållandevis mindre betungande.” Det ligger ju en viss sanning i detta, men på några punkter är det fel, för 1979 lade regeringen fram ett förslag som betydde höjd skatt både på lättöl och på läskedrycker. Skatteutskottet föreslog emellertid att den höjningen inte skulle gälla läskedrycker, och kammaren beslutade i enlighet därmed. Faktum är dock att 1979 fick vi en skattehöjning på lättöl. Däremot är det riktigt att regeringen 1980, i samband med att skattesatserna på alkoholdrycker skärptes, föreslog att lättölet och läskedryckerna skulle komma undan. Det är väl den filosofin som statsrådet ämnar fortsätta med, och det är alltid något. Statsrådet argumenterar rent allmänt så, att det endast skulle vara marginella alkoholpolitiska fördelar med ett slopande av den här diskuterade beskattningen. Det är ett synsätt som jag inte kan ansluta mig till. Mot detta allmänna tal skulle jag som motargument kunna anföra att det är nödvändigt att vi i det förebyggande arbetet försöker att på olika vägar nedbringa den alltför höga alkoholkonsumtionen, och på sikt gäller det för oss att förändra våra attityder till dessa frågor. Då finns det inga enkla metoder, då finns det ingen patentmedicin. Man kan inte säga att det här är enda vägen att lösa dessa frågor, utan man måste utnyttja de många lösningarna för att komma till resultat. Det jag här talar om tror jag är en sådan god lösning. Jag vill i sakfrågan peka på tre ting: 1. Läskedryckerna har som alkoholfria drycker en klart positiv alkoholpolitisk effekt, därför att de är tilldragande för den unga generationen, framför allt tonåringarna. 2. Beskattningen på de kolsyrade dryckerna skapar en konkurrensojämlikhet gentemot likartade drycker som inte är beskattade, t.ex. juice och saft. Ja, t.o.m. snabbvinsatserna, som var utgångspunkten för förra veckans alkoholpolitiska debatt, spelar en negativ roll i det här hänseendet. 3. Bryggerinäringen är i en situation som i dag faktiskt kräver branschstöd, och jag tror att det bästa branschstöd som näringen kan få är en översyn av beskattningen på näringens produkter. Det finns gemensamma utgångspunkter för statsrådet och mig, och jag tror att det även gäller herr tredje vice talmannen. Ungdomens alkoholvanor är oroväckande. Vi har svårt att finna metoder för att stänga alla de vägar som alkoholen söker sig fram på. Därför delar jag statsrådets uppfattning när han säger: ”En övergång från alkoholdrycker till alkoholfria drycker är ett viktigt mål för alkoholpolitiken.” Jag delar också statsrådets uppfattning att ”detta mål måste uppnås främst genom en starkare påverkan på framför allt ungdomens attityd till alkoholdrycker”. Nu innebär ju konsumtion av alkohol för många ungdomar ett slags rituellt inträdesprov till de vuxnas värld. Det är här vi möter svårigheter. Vi måste avdramatisera alkoholens roll, och det gör vi effektivast genom att skapa alternativa dryckesmönster med drycker som har en slagkraft som är lika stor som eller större än alkoholens. Och faktum är att de kolsyrade läskedryckerna är de drycker som i första hand kan bryta in bland ungdomen. SIFO har under de senaste tre åren gjort attitydundersökningar som visar att tre av fyra ungdomar som när de träffar sina kamrater dricker alkoholdrycker kan tänka sig att ersätta alkoholdryckerna med just läskedrycker. Andra alkoholfria drycker har däremot inte samma attraktivitet. Under statsrådets bortovaro på grund av svårigheter i flygförbindelserna mellan Jönköping och Stockholm hade jag möjlighet att studera en dagsfärsk SIFO-undersökning, som kommer att publiceras någon av de närmaste dagarna. Jag vet att jag inte begår någon oförrätt, om jag nämner något ur siffermaterialet i den undersökningen. Det gäller en uppföljning av frågorna i de tidigare SIFO-undersökningarna. Vad som är glädjande är att trenden att 12-15-åringarna tycker att läskedrycken är ett bra alternativ fortsätter. Något som också är mycket glädjande är att det är pojkarna, inte flickorna, som visar det största intresset för att byta ut alkoholdryckerna. Detta tycker jag är väldigt intressant. Det är något som vi politiker skall försöka att dra nytta av. Ungdomarna har också fått svara på en uppföljningsfråga om vilken alkoholfri dryck de som ibland dricker alkoholdrycker helst skulle vilja ersätta dessa med. Det visar sig faktiskt att läsken, lättölet och juicen f. n. har den största attraktionskraften. Det har under de senaste åren inträffat en förskjutning i inställningen, innebärande att läskedryckerna fått ett bättre utgångsläge. Det är en förändring som borde uppmärksammas. Kan vi genom att göra läskedryckerna mera populära bryta ett attitydmönster när det gäller dryckesvanorna, bör vi också ta den chansen. Jag tror att det är viktigt att vi gör det. Den praktiskt taget alkoholfria maltdrycken lättöl är ett självklart alternativ för många människor, som inte vill dricka öl med större alkoholstyrka. De senaste årens utveckling beträffande läskedrycker och lättöl har visat att det faktiskt är nödvändigt med en ökad stimulans för att man skall kunna gynna konsumtionen av dessa drycker. Försäljningen av läskedrycker har under 1980 ökat med ungefär 2 26 medan försäljningen av lättöl har minskat med några procent. Det är alltså nödvändigt att finna någon faktor som kan stimulera konsumtionen av dessa drycker, om vi skall kunna utnyttja den positiva framtoning som de tycks ha enligt gjorda attitydundersökningar. Ungdomens preferens av just läskedrycker som alkoholalternativ bekräftas också av det statistiska material som jag tidigare hänvisat till. Allt fler ungdomar uppger att de betraktar läskedrycken som en fullvärdig ersättare för alkoholdrycker i kamratgäng där sådana förkommer. Det är också ur opinionsynpunkt värdefullt att konstatera hur äldre människor ser på dessa frågor. Jag drar mig t.ex. inte som socialdemokrat för att hänvisa till att kungaparet har anammat just läskedryckerna vid festliga tillfällen liksom till att det vill lära sina egna familjemedlemmar att det finns ett dryckesmönster som är befriat från alkoholtraditionen. Jag tror att vi har anledning att hålla fram också sådana uppgifter i denna debatt. Jag vill därför upprepa vad jag betonade i den förra interpellationsdebatten — låt vara att jag förde den med Ingemar Mundebo — nämligen att de alternativa dryckerna måste gynnas. Att läskedryckerna i dag har en klar acceptans i den stora konsumentgrupp som våra tonåringar utgör anser jag vara skäl nog att ta bort produktionsskatten, som motverkar en övergång till alkoholfria drycker. Det andra skälet, vars betydelse man inte kan bestrida, är att ett slopande av den speciella produktionsskatten märkbart skulle underlätta situationen i bryggeribranschen, som är hårt trängd, och då främst för de mindre enheterna, som är belägna på orter där sysselsättningen redan i dag är hårt drabbad. Statsrådet säger i sitt svar en del om beskattningen. Det är klart att produktionsskatten på läskedrycker och lättöl är en orättvis beskattning. De skattefria dryckerna som juice och saft har en konkurrensfördel, inte av tillverkningsskäl eller beroende på konsumenternas val utan på grund av att läskedrycken och lättöl är utsatta för rent fiskala styrmedel. Det är inte acceptabelt från rättvisesynpunkt. Det finns också andra tendenser som vi bör uppmärksamma. Utländska fabrikanter och multinationella företag som tillverkar läskedrycksapparater kan i dag sälja liknande drycker utan beskattning och därigenom konkurrera ut den inhemska industrin. Pulvermetoden att tillverka drycker är också beskattningsfri. Statsrådet säger i sitt svar att det finns anledning att i framtiden räkna med höjda alkoholskatter. Men då bör en översyn göras och beskattningen konstrueras så, att de alkoholpolitiska målen kan uppnås i så stor utsträckning som möjligt. Jag är medveten om att det statsfinansiella läget är ansträngt, och jag har full förståelse för att statsmakterna tvekar inför en reform som innebär lägre direkta skatteintäkter. Men det behöver den inte innebära. Om man höjer skatten på alkoholvarorna så kan det väl täcka bortfallet av de inkomster som staten i dag tar in på icke alkoholhaltiga drycker som beskattas efter samma metod. Med ändrade attityder på det här området följer också någonting annat — minskade utgifter för alkoholskadade ungdomar. Dessutom kan man lindra sysselsättningsproblemen i glesbygdsorter, där bryggerierna i dag i många fall ligger.